Herr talman! Jag har i och för sig ingen anledning att direkt polemisera mot fröken Mattson. Jag tycker bara att majoriteten inte riktigt drar ut konsekvenserna av sitt resonemang. Det har gjorts ett ordentligt förarbete som har kostat rätt mycket pengar, sannolikt åtskilliga miljoner. Som jag ser det har hela samhället behov av att dra nytta av projektet och att få detta konkret redovisat. Det arbete som pågår inom BRÅ-projektet Samhället och de unga lagöverträdarna, som fröken Mattson nämnde, syftar faktiskt inte till en sammanställning och redovisning av undersökningen. Det är en slutsats som utskottet självt kommer fram till i sin skrivning. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Vi i utskottsmajoriteten har funnit att stora delar av detta material nu används i BRÅ:s fortsatta verksamhet. Med anledning härav tycker vi inte att riksdagen behöver kräva någon ytterligare bes I arbetning av undersökningsresultaten. Brottsförebyggande | Jag vidhåller mitt ytkande om bifall till justitieutskottets hemställan. — rådet

Herr talman! Under punkten 1 behandlas motionen 1976/77:642. I den motionen begär Kurt Hugosson och jag att den nu pågående utredningen, som främst tar upp organisationsproblem, också skall få uppdraget att se över rättshjälpslagen så att de sämst ställda får den hjälp som de behöver och som reformen från början avsåg att ge. Innefattat i denna hemställan ligger kravet på utvärdering av rättshjälpslagens effektivitet i syfte att nå fram till de sämst ställda, men vår hemställan avser också att få klarlagt om effekterna kan ha blivit de rakt motsatta, dvs. om denna reform som många andra haft tendenser att förstärka de redan bättre ställdas läge. Herr talman! Låt mig förtydliga. Rättshjälpsreformen liksom många andra sociala reformer har varit ”allmän”. Det innebär att den för att möjliggöra förbättringar för de sämst ställda också måste innefatta dem som har det relativt hyggligt redan förut. Reformen är med andra ord i stort sett utformad så att den kan utnyttjas av alla löntagare. Som framgår av bl.a. låginkomstutredningen medför en sådan utformning ofta att de mest insiktsfulla, dvs. de som är bättre utbildade och bättre ekonomiskt ställda, får ett försteg när det gäller att ”ta för sig” då samhället bjuder på service. Sämst ställda är som låginkomstutredningen säger de politiskt fattiga, dvs. den grupp mer eller mindre utslagna som inte ens når fram till hjälp att formulera sina anspråk. Så är fallet med t.ex. hittillsvarande utbildningsreformer, delvis också med tandvårdsreformen, försäkringsreformerna mer allmänt osv. Politiskt trist blir det hela när de mest utslagna blir utsatta för mer eller mindre regelrätt reaktionär förföljelse under rubriken socialhjälp. Under ett betydande antal år har högerkrafterna i vårt land med förtjusning kastat sig över den lilla grupp av utslagna som utanför försäkringssystemet ur den lilla restposten socialhjälp kunnat få en tillfällig bärgning. Den kritik man kan rikta mot rättshjälpsreformen, som den fungerar i dag, har sitt ursprung i uppfattningen om hur fördelningspolitiken bör se ut. Man kan knappast bedriva fördelningspolitik med syfte på utjämning i ett samhälle med ojämn inkomstfördelning och samtidigt låta alla grupper omfattas av fördelningen utan att gränsproblem uppstår. Vad som behövs och vad man naturligtvis också i grunden eftersträvar är ju i stället en omfördelning. Vad som nu skett är, såvitt jag förstår, att rättshjälpsreformen, som kostar oss ungefär 125 milj.kr. om året, i större utsträckning har förstärkt ställningen för dem som redan har det bra än den har förbättrat läget för de mindre bemedlade grupperna. Jag skall i mitt inlägg närmare söka förklara hur och varför. Det finns tecken på att de sämst ställda genom praxis, dåliga kunskaper, orättvist skattesystem, nya lagar, ”små angelägenheter” osv. kommit att hamna helt utanför systemet. Av tillgänglig statistik, gjord av nuvarande domstolsverket 1974, tar ärenden som bodelning, arvskifte och tvist i anledning av köp av fast egendom en mycket stor del av resurserna — vid ett snabbt överslag ungefär 50 26. De här ärendena är proportionellt sett inte särskilt många, men de är de dyraste. De vanligaste ärendena är familjeärendena. De är ganska många men också relativt billiga. Man kan i sin kritik alltså inte stödja sig på andra antaganden än att olika sociala grupper i samhället har rättshjälpsärenden av olika juridisk karaktär. Det är osannolikt att relativt få människor i små omständigheter har rättshjälp för att driva dyra mål rörande stora bodelningar, arvskiften med betydande ekonomiska utfall eller tvister om fastighetsköp. Det är mera sannolikt att tro att dessa ärenden, de få men dyra, drivs med samhällets pengar av grupper bland de bättre situerade, eftersom det är fråga om sådana affärer som förekommer bland just dem. Härav följer att det sannolika utfallet efter reformens ikraftträdande blivit en förstärkning av de redan förut välsituerades ställning, dvs. att ganska få människor med relativt goda inkomster lägger beslag på en stor del av rättshjälpspengarna för att få ut sin rätt. Statistiken pekar på att det förhåller sig så, liksom det är det allmänna intryck man får när man betraktar reformen från utsidan, som vi har gjort. Det är bl.a. denna aspekt vi vill att utredningen skall ta upp och söka utvärdera. Men det finns också en del annat som förstärker våra intryck. Så är t.ex. kostnadsbidragsbestämmelserna mycket generöst utformade. Förmögenhetsinnehav beaktas exempelvis i ringa utsträckning. Dessutom slår beskattningssystemet igenom så, att den taxerade inkomsten är utslagsgivande. Många vanliga löntagare inom LO-kollektivet får genom avdragsbestämmelsernas utformning relativt höga taxerade inkomster jämfört med andra grupper, som gynnas av avdragsreglerna. Här liksom i vad gäller förmögenhetsreglerna kommer de vanliga löntagarkategorierna inom LO och TCO-kollektiven att missgynnas i fråga om kostnadsbidragen. Detta är visserligen mera ett skattetekniskt problem, men sidoeffekterna drabbar det fält vi nu talar om. Det förstärker skälen för vår kritik, såvitt vi kan finna. Det är också så, att praxis på många sätt hindrar människor ur arbetarklassen att få rättshjälp helt enkelt därför att deras juridiska problem och bekymmer formellt vägs mot deras livsvanor och inkomstförhållanden. Deras problem bedöms vara och är kanske också relativt enkla och okomplicerade och därmed föga kostnadskrävande, allmänt sett. Därigenom kan en bodelning, som för dessa vanliga löntagare med deras inkomster ter sig både komplicerad och kostnadskrävande, enligt nu gällande regler och bedömningar falla utanför ramen. De blir alltså utan hjälp, men en bodelning med betydligt mer pengar involverade, som drabbar människor i högre inkomstlägen med objektivt sett bättre bärkraft och förmåga att lösa och betala konflikter själva, faller inom ramen och får samhällets stöd. I vissa fall urholkar även lagstiftningen reformen. Så har t.ex. lagen om mindre tvistemål uteslutit människor med tvister rörande belopp understigande f.n. 5 200 kr. från allmän rättshjälp med biträdeshjälp. Dessa människor är i dag tvingade att med egna medel söka sin rätt. Mycket talar för att de då ofta måste avstå från att gå till domstolarna med sina problem. I den andra riktningen, dvs. som förstärkning till människor som redan förut har ett bättre läge, slår utvidgningen enligt proposition 1972:4 om ersättning för viss utredning i ärenden. Smärre utredningar som då avsågs var läkarintyg osv. Numera krävs ofta utredningar i fastighetstvister för att visa brister i dessa i samband med köp. Detta kräver ofta expertutredningar med hjälp av konsultfirmor med betydande kostnader, ibland tiotusentals kronor. Det är vanligt att sådana utredningar slutar med 5 000-7 000 kr. för varje enskilt ärende. Och vilka är det som har sådana fastighetsköp? Låginkomsttagare i den mening som låginkomstutredningen lade i begreppet? Nej, knappast. Ställer man detta mot skärpningen åt andra hållet genom att man i besvärsnämnden nu beslutat att i allmänhet inte ge rättshjälp för mål i hyresnämnden, så kan man också härav dra vissa slutsatser. Vanliga hyresgäster tillhör ju som regel inte kategorin välbeställda i samhället. Det är dessa områden, herr talman, som jag ville att utredningen skulle ta upp. Är det nu så att utskottet med sin skrivning på s. 2 i betänkandet tar fram skälen för att avstyrka vår motion så är det O.K. Om inte, skulle det vara av betydelse att få höra vad utskottsrepresentanten har att säga om detta. Eljest får vi som motionärer avvakta vad utredningen kan komma fram till med de givna direktiven och tilläggsdirektiven någon gång i sommar och sedan eventuellt återkomma. Men läser man vad som står i utskottsbetänkandet på s. 2, så finner man inte så särskilt mycket som stöder antagandet att utredningen skulle ta upp de synpunkter som vi nu har försökt föra fram och som finns återgivna i motionen. Det sägs i betänkandet: ”Utredningen har i början av år 1976 fått tilläggsdirektiv, som bl.a. tar sikte på utredningens omprövning av frågan om näringsidkares möjlighet att få rättshjälp. Enligt tilläggsdirektiven skall utredningen också undersöka spörsmålet om kostnadsansvaret för motparts rättegångskostnad och frågan om en utvidgning av rättshjälpsförmånerna vid bodelning.” Det sägs också i betänkandet: ”Med anledning av önskemålet i motionen 642 vill utskottet framhålla att en given utgångspunkt för rättshjälpsutredningens översyn enligt dess direktiv är att det rättsskydd som avsågs med rättshjälpsreformen skall vidmakthållas.” Det låter ju riktigt och bra. ”Målet bör enligt direktiven vara att samhällets rättshjälp i större utsträckning än f. n. anpassas efter den rättssökande allmänhetens behov.” Men om det är de behov som har avslöjats hittills, så blir det ändå inte de behov som vi från början avsåg. Det står sedan i betänkandet: ”Enligt direktiven bör utredningen vidare bl.a. överväga om förmånerna vid allmän rättshjälp i tillräcklig grad Nr 84 tillgodoser de anspråk på bistånd som kan ställas i skilda hänseenden.” Torsdagen den Det är en litet svävande formulering, som kan innefatta det mesta i 10 mars 1977 både den ena och den andra riktningen. Det skulle alltså, herr talman, vara av intresse att höra vad utskotts — Rättshjälp representanten säger i den här frågan. Men i övrigt har jag inget yrkande.

Herr talman! Alla vi som arbetar inom politiken vet vid det här laget att få frågor engagerar folk så mycket som de som berör jämställdhet —- jämställdhet mellan medborgargrupper av olika slag. Man kan väl säga att jämställdhet är det politiska lösenordet för dagen. Jag har motionsledes aktualiserat en jämställdhetsfråga som är — det vågar jag påstå, herr talman — både viktig och betydelsefull. När rättshjälpslagen tillkom 1972 förbättrades den enskildes möjligheter att tillvarata sina rättsliga intressen avsevärt. En privatperson drabbas normalt inte av betungande ekonomiska konsekvenser, även om en tvist i en rättegång skulle resultera i en förlust. Denna förändrade och förbättrade situation för den enskilde är bra, låt mig understryka det. Men vad som inte är tillfredsställande är att om en egenföretagare, en näringsidkare, i en rättegång vill pröva sin sak har han inga eller i varje fall små möjligheter att få rättshjälp. Rättshjälpslagen ger nämligen ett mycket begränsat utrymme till allmän rättshjälp för näringsidkare, och domstolsverket är stenhårt i sin praxis härvidlag; jag känner väl till det eftersom jag under några år har suttit i domstolsverkets besvärsnämnd. Det gör att det uppkommer en obalans mellan å ena sidan den enskilda fysiska personens möjligheter att tillvarata sina rättsliga intressen och å andra sidan näringsidkarens motsvarande möjligheter. Om anställningsskydd och medbestämmande i arbetslivet har vi fått nya stora rättsområden, där näringsidkarna och egenföretagarna har och kommer att få svårigheter att tillvarata sin rätt gentemot inte bara fysiska personer utan även gentemot arbetstagarorganisationer. Den här frågan om rättshjälp även till egenföretagare har varit uppe till riksdagens behandling flera gånger, och en utredning sysslar också som bekant med frågekomplexet. En del menar måhända att jag kunde ha lugnat mig och avvaktat utredningsförslaget. Men jag har trots frågans läge funnit det befogat att väcka en motion även till årets riksdag. Det är absolut nödvändigt att frågan löses, och en motion är ju en påtryckning. Det är naturligtvis bra att utskottet skriver positivt om motionen i betänkandet. Justitieutskottet talar om jämställdhetens nödvändighet även i vad gäller rättshjälp till näringsidkare och förväntar sig ett positivt förslag från utredningen. Utskottet avrundar sin skrivning med: ”Någon riksdagens åtgärd till följd av motionen erfordras därför inte.” Jag är inte direkt bortskämd med så mjuka formuleringar från ett utskotts sida när det gäller mina motioner. Det brukar vara raka, direkta avstyrkanden. Även om jag upplever denna skrivning som en framgång är det viktigt att det nu händer någonting. Det är ett dokumenterat faktum att många näringsidkare inkomstmässigt står att finna bland den grupp medborgare som vi brukar beteckna som låginkomsttagare. Är man privatperson har man rätt till rättshjälp. Har man valt att syssla med företagsamhet, att bli företagare, ställs man utanför den här lagen, även om man är låginkomsttagare. Är detta jämställdhet? Nej, naturligtvis inte. I jämställdhetens namn måste en ändring komma till stånd. Nu tycker jag mig kunna läsa mellan raderna i utskottsbetänkandet att en förändring är på gång. Denna min förhoppning hoppas jag skall infrias, och jag har därför inget yrkande. Jag tror nämligen, herr talman, att viljan att rätta till detta missförhållande är större nu när vi har en borgerlig regering än den var när den socialdemokratiska regeringen styrde och ställde i det här landet.

Herr talman! Det är herr Sörensons anförande som föranleder mig att gå upp i talarstolen. Han menade att rättshjälpsreformen bara kommer de välsituerade till del ,och att de som verkligen behöver hjälp, dvs. folk med små inkomster, inte kan dra nytta av reformen. Jag tycker att det är en mycket oriktig kritik. Det är en kritik mot förre justitieministern Geijer. Han är faktiskt värd ett bättre öde än att få den kritik som herr Sörenson riktar mot honom. Det var under justitieminister Geijers tid som vi tog rättshjälpsreformen — 1972. Alla vi som deltog i behandlingen här i kammaren då var införstådda med att rättshjälpsreformen måste bättras på litet undan för undan. Vi skulle då sätta den i sjön. Det var bråttom, tyckte vi, men om det skulle visa sig att tilllämpningen gick snett skulle vi rätta till det. Redan från början var det en stor grupp i den här kammaren som ansåg att det var alldeles fel att näringsidkare inte skulle få komma med, det som Filip Fridolfsson här har understrukit och som verkligen är en orättvisa. Menden uppfattningen fick vi inte gehör för. Det har gjorts litet ändringar undan för undan, och de har varit till båtnad för dem med lägre inkomster. Redan innan lagen kommit i tilllämpning fattade riksdagen beslut om att en större del av förvaltningsärendena skulle inlemmas under rättshjälpslagen. Vi tyckte att det var riktigt. Vi kom också snart till den uppfattningen att kostnader som uppkom innan man hade lämnat in en ansökan om rättshjälp i vissa fall skulle kunna betalas av rättshjälpen. Det kom rätt snart fram att det var orimligt att, när en människa gick till advokat, vederbörande biträde inte fick ersättning av rättshjälpen för de saker man diskuterat just vid första tillfället utan att den part som sökte advokat själv fick betala — därför att ansökan inte hade kommit in. Det rättade vi till, och det var vi också eniga om. Vi har också rättat till ett annat missförhållande och genomfört att rättshjälpsnämnderna skall arbeta på avdelningar — för att man snabbare skall komma till resultat. Det har varit långa köer, och därför har vi också rättat till det. 1975 tog vi också ett viktigt beslut, nämligen att rättshjälp skulle få lämnas till skiftesman vid bodelning. Det var också ett sätt att se till att mer rättvisa kom i dagen — en rättvisa som vi tyckte att inte minst människor med lägre inkomster skulle ha. Vi har också under de allra senaste åren beslutat om en annan lag, nämligen rörande rättegång i tvistemål om mindre värden. I ett sådant ärende kan man gå till advokat och snabbt få resultat. Det behövs inte en lång invecklad rättegång, utan en advokat och vederbörande klient kan komma överens snabbt, varefter ärendet går till domstol — och man når resultat snabbt. Det är också ett sätt att hjälpa inte minst de mindre bemedlade. Sedan är jag införstådd med, herr Sörenson, att här behövs information liksom vid tillämpningen av andra lagar — i det avseendet kanske det har brustit. Det vill jag visst inte sticka under stol med, utan här bör ges bättre information. Jag håller med herr Sörenson om att det kanske är just de mindre välsituerade som inte nås av informationen i sådana här frågor. Det är inte minst riksdagens och myndigheternas skyldighet att se till att denna information kommer fram. Men med den skrivning utskottet gjort tror vi att man kan bortse från de betänkligheter som herr Sörenson har. Vi förlitar oss på den här utredningen. Den har vi från den borgerliga sidan velat ha till stånd för länge sedan, men socialdemokraterna har skjutit det hela framför sig. Häromåret, jag tror att det var 1975, fick vi en utredning till stånd. Den har lovat att lägga fram ett betänkande i början av sommaren.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
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon lång diskussion. Jag noterar att både herr Fridolfsson och herr Johansson i Växjö uppfattar det så att det finns en mängd låginkomsttagare bland näringsidkare. Jag noterar också att herr Fridolfsson litar mer på den nuvarande regeringen när det gäller möjligheterna att hjälpa den gruppen av människor. Det var inte i första hand den gruppen av människor som jag tänkte på i min motion. Men om det finns grupper som har verkligt stora behov är det klart att de skall finnas med bland dem som kommer i åtnjutande av hjälp. Jag bestrider alltså inte att det kan finnas små människor som kan behöva rättshjälp också bland näringsidkarna. Är det rimligt skall de naturligtvis ha det. Men det var andra grupper som jag räknade upp i en katalog. Det var intressant att höra att herr Johansson i slutet av sin genomgång av det materialet ansåg att de grupper som jag räknade upp skall komma med och få sina synpunkter beaktade enligt tilläggsdirektiven. När vi återkommer till riksdagen till hösten får vi väl se vilket material som läggs fram för oss. Det kommer att bli utslagsgivande för hur vi motionärer skall ställa oss i dessa frågor i fortsättningen.
Herr talman! Jag skulle bara lämna beskedet att jag tog till orda i egenskap av motionär, inte som talesman för herr Sörensons uppfattning.
Herr talman! Jag hade heller inte väntat mig att herr Fridolfsson skulle göra sig till talesman för något av de förslag som jag ställer här i riksdagen —- det hade varit en orimlighet!

Herr talman! Är det rimligt att den som hyr en bostadslägenhet men inte har bil ändå skall betala hyra för den parkeringsplats som hör till lägenheten? Det är frågeställningen i en motion som vpk väckt och som nu har behandlats av lagutskottet. För oss i vpk är svaret klart. Vi anser detta orimligt och begär därför en lagändring så att en sådan koppling i hyresavtal blir förbjuden. I utskottsbetänkandet hänvisas till byggnadsstadgan som ålägger husägaren att ordna utrymme för parkering. Kostnaderna för det behöver inte drabba husägaren, framhålls det också. Detta kan väl vara rimligt. Det har vi inte heller berört i vår motion. Vad vi har sagt är att bilismen bör bära sina kostnader. Det bör således stå ägaren till en fastighet fritt att ta ut parkeringsavgift för den tomtyta som han måste avsätta för ändamålet. Men den skall tas ut av den som har bil! Det är ett helt oacceptabelt förhållande att människor som av skilda skäl inte kan eller vill hålla sig med bil ändå skall belastas med hyra för parkeringsplats. Utskottet hänvisar också till hyreslagens bestämmelser om villkorsprövning och till generalklausulen i avtalslagen. Villkor i hyresavtal kan prövas enligt dessa bestämmelser. Så har skett i ett fåtal fall, och då har det inte ansetts fel att koppla hyra av bostad och hyra av parkeringsplats till varandra. Den enskilde hyresgästen har således förlorat i dessa fall. Utskottet vill nu avvakta ytterligare erfarenheter så att en fast praxis kan utvecklas. Det betyder såvitt jag kan förstå att utskottet lägger på den enskilde konsumenten, hyresgästen, att själv ta initiativ och protestera genom att t.ex. säga upp hyreskontraktet för sin lägenhet för att få prövat om ett sådant kopplingsavtal är skäligt. Hur många hyresgäster vågar ta ett sådant steg? Hur många har läst och känner till dessa lagbestämmelser? Har utskottet tänkt på det? Det förefaller mig som om utskottet mer månar om fastighetsägarens rätt att få ersättning för sin uthyrda tomtmark än om hyresgästernas rätt att slippa betala för ett utrymme som de inte vill ha. Hyreslagstiftningen skall vara ett skydd för framför allt hyresgästerna. Den bör därför ges en sådan utformning att uppenbara orättvisor inte kan ske med stöd av lagen. Kopplingen mellan hyra av bostad och hyra av bilplats är en solklar orättvisa mot de hyresgäster som inte har bil. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1976/77:244.

Herr talman! Återigen har riksdagen att ta ställning till vpk-kravet om att i lagstiftningen införa förbud mot koppling i hyresavtal av hyra av bostad och hyra av bilplats. Jag vill erinra om att riksdagen så sent som den 6 april i fjol med stor majoritet avvisade ett likalydande motionskrav. Lagutskottet hemställer även i år att detta yrkande avslås. Våra motiv för avslag är nu liksom tidigare följande: 1. Ett visst antal bilplatser måste iordningställas vid byggande av flerfamiljshus, och någon måste betala kostnaderna för dessa. 2. Inom ramen för nuvarande lagstiftning finns det möjligheter att få sådana avtalsvillkor som här berörs prövade. 3. En översyn av viss lagstiftning pågår vilken kan komma att stärka hyresgästernas ställning. 4. Problemet med kopplingsvillkor synes enligt utskottet i första hand böra lösas genom förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden. Ilordningställande av bilplatser föreskrivs i byggnadsstadgan som villkor för byggnadslov vid uppförande av flerfamiljshus. Det skall finnas tillräckligt stort utrymme för parkering av bilar för dem som bor i huset eller i övrigt vistas på tomten och för verksamhet som bedrivs där. Kostnaderna för bilplatser måste liksom de allra flesta kostnader för ett hus och vad därtill hör täckas av hyresintäkter. Detta framhölls även genom uttalanden i propositionen när förslaget till byggnadsstadgan framlades. Herr Claeson menar i sin motion och herr Söderqvist i sitt anförande att den som är utan bil inte skall behöva betala för bilplats. Visst kan detta förefalla skäligt, men att därför införa ett generellt undantag i lagstiftningen är något helt annat. Sedan platser ordnats i den utsträckning som samhället kräver genom bestämmelserna i byggnadsstadgan måste ju några betala för dem även om det inte för tillfället, med hänsyn till familjesammansättning o. d., finns behov av samtliga platser. Förhållandena inom en familj kan ju ganska snart ändras. Annan familjemedlem än den formelle hyresgästen kan skaffa sig bil, någon som under längre eller kortare tid är inneboende i familjen kan behöva en bilplats. Likaså kan någon i familjen låna bil under viss tid och därför behöva ha en uppställningsplats för bilen. Att i lagstiftningen införa regler om generellt undantag för alla hyresgäster som är utan bil kan knappast vara lämpligt eller möjligt. I stället får den som anser att kopplingen i hyresavtalet för hans del kan betraktas som oskälig försöka att inom ramen för lagstiftningen få ändring av villkoren. Herr talman! Jag är därmed över på det andra motivet för avslag på motionen, nämligen de jämkningsmöjligheter som finns inom nuvarande lagstiftning. Enligt hyreslagen, alltså 12 kap. jordabalken, kan prövning komma upp i samband med förlängningstvist föranledd av hyresvärdens uppsägning eller vid tvist om hyresvillkoren föranledd av hyresgästens uppsägning för villkorsändring enligt 54 §. Vid sådan prövning kan hyresgäst befrias från hyresvillkor som anses stridande mot god sed i hyresförhållanden eller eljest obilligt. Prövning av villkor i hyresavtal kan också ske enligt avtalslagens generalklausul, som trädde i kraft den 1 juli i fjol. Enligt denna paragraf får nämligen avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende ”om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt”. Denna paragraf ersatte bl.a. 64 § hyreslagen där det hette att villkor fick jämkas eller lämnas utan avseende om hyresvillkoren uppenbarligen stred mot god sed eller eljest var otillbörliga. Jämför vi den gamla och den nya utformningen har utan tvivel hyresgästernas ställning stärkts genom att kraven för ändring av avtalsvillkoren blivit mindre i och med att det nu räcker att villkoren är oskäliga; tidigare gällde att de uppenbarligen skulle strida mot god sed. Någon fast praxis i fråga om jämkning av kopplingsvillkor har, som herr Söderqvist påpekade, ännu inte utvecklats; lagen har ju endast gällt sedan den 1 juli i fjol. Att under sådana förhållanden nu begära ändring i lagstiftningen på området är inte aktuellt. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis även att det pågår översyn av viss lagstiftning på det berörda området. Så sent som den 3 februari överlämnade regeringen till lagrådet förslag om ändring i avtalsvillkorslagen. I lagrådsremissen föreslås att lagens tillämpningsområde utvidgas. Som exempel på områden där speciellt behov av villkorsgranskning föreligger nämns rätt till garage och parkeringsplats. Ett annat exempel på pågående översyn av lagstiftningen är det i höstas av hyresrättsutredningen framlagda betänkandet Hyresrätt I, i vilket en lagfäst kollektiv förhandlingsrätt för hyresgäster föreslås. Detta betänkande remissbehandlas f. n., och riksdagen bör inte föregripa regeringens ställningstagande. Hyresrättsutredningens arbete fortsätter, och två ytterligare betänkanden väntas, dels om lokalhyresgästernas förhållanden, dels om bl.a. proceduren i förlängningsoch villkorstvister. Herr talman! Mot bakgrund av gällande lagar och pågående lagstiftningsarbete anser jag inte att det finns anledning för riksdagen att begära i motionen krävd ändring av hyreslagstiftningen, varför jag yrkar avslag på motionen och bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill i tur och ordning ta upp de olika punkter som herr Olsson i Sundsvall berörde. Herr Olsson säger, precis som det står i utskottsbetänkandet, att det i byggnadsstadgan föreskrivs att ett visst antal bilplatser skall ordnas för varje fastighet. Detta är gott och väl. Det finns en massa bestämmelser som en fastighetsägare är skyldig att följa när det gäller anordningar för hyresgästernas bekvämlighet eller trivsel. Det finns sålunda bestämmelser om lekplatser, tvättstugor och liknande. Men skillnaden är att man när det gäller bilplatser kopplat denna skyldighet för fastighetsägaren till bostaden. Det finns inget annat exempel på en sådan koppling när det gäller andra skyldigheter som fastighetsägaren har. Detta drabbar ovedersägligen de människor som inte har bil. Det finns avskräckande exempel. Jag kan ta ett exempel från min egen kommun, Uppsala, där man byggde ett stort och pampigt parkeringshus mot avrådanden från en massa olika håll. Det visade sig ganska snart att man inte kunde fylla detta parkeringshus, och det uppstod väldiga förluster. Då anvisade man hyresgäster i kvarteren runt omkring bilplatser i detta parkeringshus, och på det sättet fick hyresgästerna vara med och betala hyran för det tabernakel som hade slagits upp. Ett annat exempel har jag fått av herr Claeson, som skrivit denna motion. Det exemplet är från Södertälje, där man byggde om ett gammalt bostadskvarter och inrättade speciella lägenheter för pensionärer. I det sammanhanget byggde man även parkeringsplatser. Ett mycket stort antal av dessa pensionärer hade inte bil och avsåg naturligtvis heller inte att skaffa sig någon. Det finns alltså avskräckande exempel. Den här kopplingen kan inte vara rättvis. Herr Olsson talade vidare om prövningsrätten. Som jag sade i mitt första anförande lägger man här initiativet på lägenhetsinnehavaren. Det är gott och väl för herr Olsson, som känner till alla lagar och bestämmelser. Men hur många vanliga hyresgäster i våra nya förorter känner till dessa lagar och bestämmelser, och hur många vågar säga upp hyresavtalet beträffande sin lägenhet för att få till stånd en prövning när det gäller parkeringsplatsen? Det säger sig självt att bara ett mycket litet antal människor kan agera på det sättet. Därför bör kopplingsavtalet tas bort, så att det inte åligger den enskilde att begära prövning. När det gäller den sista punkten är det gott och väl att en prövning pågår. Man kan bara hoppas att den skall leda till att kopplingen tas bort. Som det nu är har vi här en orättvisa, och den bör avskaffas. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till motionen.
Herr talman! Det som nämndes om svårigheterna att känna till lagar och förordningar gäller inte enbart bestämmelserna i hyreslagstiftningen utan lagstiftningen i största allmänhet, där vi såsom politiker och andra har ett ansvar för att information går ut. Vi får emellertid komma ihåg att organisationer på olika områden i detta fall hjälper medborgarna. Vi kan räkna med att Hyresgästernas riksförbund kan hjälpa hyresgästerna att utnyttja de bestämmelser som finns i lagen. Beträffande Hyresgästernas riksförbund vill jag också framhålla att förbundet var positivt till förslaget om en ändring av generalklausulen — den ändring som jag refererade i mitt anförande — och ansåg förslaget innebära en klar förstärkning av bostadskonsumenternas rättsskydd. Det är emot riksdagens sätt att arbeta att begära ändring av en lag, innan den har börjat tillämpas. Vi måste vänta och se vad lagbestämmelserna kommer att medföra. Det går inte att lagstifta i detalj om allting. I mitt anförande nämnde jag hastigt olika exempel på att en familj, som vid ett tillfälle inte har bil och då skulle slippa att betala för bilplats, ganska snart därefter på grund av ändringar i familjeförhållandena kan få behov av en bilplats. Herr Söderqvist nämnde andra gemensamhetsanordningar i hyreshus och sade att detta är den enda gemensamhetsanordning som redovisas särskilt. För tvättstugor betalas en viss avgift, men jag gissar att den avgiften inte täcker hela kostnaden, t.ex. kapitalkostnaden, för den delen av huset. Den ingår liksom kostnaden för lekplatser i hyran. På samma sätt tror jag att parkeringsplatserna på något sätt måste betalas av hy resgästerna. Det måste finnas så många parkeringsplatser att de räcker Nr 84 åt dem som bor i huset och andra som vistas där och så att bilarna inte ställs upp på olämpliga platser. Jag refererade i mitt anförande till lagbestämmelserna och de praktiska i svårigheterna i detalj inom detta område. Är vi överens om att hyres — Koppling i hyresavgästerna tillsammans ändå måste betala för dessa parkeringsplatser, kan = tal av hyra av vi inte införa den lagstiftning som vpk begär. Vi får se huruvida man = bostad och hyra av inom ramen för lagstiftningen om oskäliga avtalsvillkor kan anse det = bilplats vara oskäligt att människor som uppenbarligen inte kommer att ha bil ändå skall betala för bilplats. Den saken får vi ta upp när lagen har börjat tillämpas och en praxis har utvecklats.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att få säga någonting i anledning av de socialdemokratiska reservationerna 1-5 på s. 19-22 i betänkandet. Jag vill redan från början yrka bifall till samtliga fem reservationer. Jag skall närmare utveckla synpunkter på reservationerna 1-4. När det gäller reservationen 5 kommer herr Olsson i Edane att lämna närmare synpunkter. Låt mig först bara notera rent allmänt att årets budgetproposition innehåller en i och för sig glädjande uppräkning av anslagen till kulturändamål. Men det är ju långt till de ofstast väl underbyggda förslag som ligger i botten för propositionen och som kommer från statens kulturråd.

Det är egentligen bara på en enda punkt där utskottet, i varje fall hittills, funnit anledning att korrigera propositionen. Det är egendomligt nog i anslutning till en centerpartistisk motion med i och för sig väl un Nr 84 derbyggda krav på ökade anslag till Föreningen Norden. I övrigt har Torsdagen den man inte på någon punkt velat lyssna till, än mindre medverka i väl 10 mars 1977 motiverade uppräkningar på några anslagsposter. Jag skall så beröra reservationen om kulturverksamhet inom organi — Anslag till allmänna sationer. Där finns en socialdemokratisk motion om medelsanvisning = kulturändamål, till Folkparkernas artistförmedling. Bakom den frågan ligger ett ärende = m.m. som var uppe vid förra riksmötet och som gällde avgiftsfri artistförmedling i allmänhet. Däri ingick frågor som tangerade kulturområdet. I samband med detta blev det en rätt omfattande diskussion i kammaren, föranledd av i första hand yttranden från kulturutskottet i samband med det betänkande som lades fram av dåvarande inrikesutskottet. I kulturutskottets yttrande kunde man spåra mycket bestämda uttalanden bl.a. från centerpartiet, framför allt från herr Sundman tror jag, där man strök under det viktiga i Folkparkernas artistförmedlings verksamhet. Man utvecklade på ett välmotiverat sätt, som jag ser det, att Folkparkernas artistförmedling tjänade syftet att motverka en påtaglig kommersialisering när det gällde olika kulturutbud, framför allt mot folkrörelseorganisationerna. Folkrörelsernas artistförmedling arbetar ju mycket med kulturförmedling just till folkrörelseorganisationer av olika slag. Kulturrådet räknar i sina petita med att folkparkerna i sin allmänna verksamhet blir utsatta för en kostnadsfördyring som under kommande budgetår uppskattas till 200 000 kr. Budgetpropositionen innebär en uppräkning av anslaget till folkparkerna på totalt 500 000 kr. Det är alltså fråga om 300 000 kr. totalt i nya, färska pengar till folkparkernas verksamhet. Dessa skall användas dels för den allmänna verksamheten, dels för den artistförmedlande verksamheten. Kulturrådet har nu räknat ut, att om den artistförmedlande verksamheten skall göras kostnadsfri — och det är egentligen det som är det principiellt intressanta — så behövs det härför 1685 000 kr. Så mycket skulle det kosta om Folkparkernas artistförmedling skulle kunna bedriva sin verksamhet utan att ta ut några avgifter. Då kan man ju förstå hur litet det kan bli över av de 500 000 kr. som allmänt anvisas i årets budgetproposition. Man kan alltså inte säga att det anslaget medverkar till att förbättra folkparkernas möjligheter att bedriva artistförmedlingen. Detta tycker jag är anmärkningsvärt, inte minst mot bakgrund av att man från centerpartiet uttryckte sig så välvilligt i denna fråga vid förra riksmötet. Om man följer yrkandet i den reservation som jag här talar om, så innebär det att det avsätts ytterligare 500 000 kr. till folkparkerna. De pengarna skulle då gå just till artistförmedlingen. Det är i och för sig en begränsad summa, sedd mot nämnda 1,6 miljoner, men det skulle ändå innebära en avsevärd förbättring av situationen jämfört med om riksdagen följer propositionens förslag på denna punkt. Med det anförda har jag velat motivera vårt ställningstagande, som är föranlett av reservationerna 1 och 2. 95 Reservationen 3 handlar om barnteaterkonsulentverksamheten. Det belopp som där yrkas, ett ytterligare anslag på 75 000 kr., kan synas litet, och det är också vad man från borgerligt håll i kulturutskottet har stannat för som motiv när man avstyrkt förslaget. Det är ett så försvinnande litet belopp vi begärt, med hänsyn till att Riksteatern för kommande budgetår får ett anslag på 53 miljoner, att man menat att de 75 000 kronorna för en utveckling av barnteaterkonsulentens arbete bör kunna tas fram inom ramen för de 53 miljonerna. Vi menar dock att den slutsatsen tyvärr saknar grund, och det framgår också med all önskvärd tydlighet av vad som står på s. 42 i bil. 12 i budgetpropositionen. Där säger nämligen statsrådet så här, när han talar om anslaget till Riksteatern: ”Den av mig föreslagna ökningen av bidraget till Riksteatern bör bl.a. ge teatern möjlighet att erbjuda finskspråkig befolkning finskspråkiga föreställningar i avvaktan på att statens kulturråd slutför utredningen om en utbyggd finskspråkig teaterverksamhet i Sverige. För samarbete med Operan när det gäller ökat framträdande med Cullbergbaletten har jag beräknat 50000 kr. Vidare har jag beräknat medel så att det blir möjligt för Riksteatern att anställa ytterligare scentekniker.” Här är det alltså fråga om ett anslag som, även om det är 53 milj.kr. stort, redan är intecknat i en rad småposter. Därför finner vi det vara nödvändigt med detta yrkande om ytterligare 75 000 kr. för barnteaterkonsulentverksamheten. Vi upplever det som mycket viktigt att riksdagen går vidare från de många och mångordiga principiella deklarationerna om angelägenheten av barnkulturell aktivitet och verkligen tar konsekvenserna av det talet på någon punkt och ger ett reellt innehåll åt det talet. Här finns nu ett underbyggt förslag, som man kan knyta an till och verkligen nå en verksamhet som vi anser vara mycket värdefull. Barnkulturen säger man från flertalet håll ja till i princip, men den får tydligen inte kosta pengar. Vi menar dock att detta är nödvändigt, om det skall bli något av den verksamheten. Så några ord om reservationen 4, som gäller vissa bidrag till bildkonst, i detta fall bidrag till Konstfrämjandet. I utskottsmajoritetens skrivning pekar man på att det tidigare budgetår har gjorts uppräkningar av anslaget till Konstfrämjandet, och detta är riktigt. Den uppräkningen har varit väl motiverad och väl underbyggd. Men man skall vara medveten om att de pengar som där har tillkommit för innevarande budgetår syftar till att utveckla Konstfrämjandets verksamhet i första hand när det gäller centralorganisationen och att bestrida de kostnader som man där har. Många behov har för resten varit eftersatta genom åren. Den anslagsökning som man nu önskar skall komma Konstfrämjandet till del i större utsträckning än vad som föreslås i propositionen är framför allt avsedd att användas för att effektivisera och utveckla den regionala och lokala verksamheten genom utbildningsverksamhet osv. Man skulle därigenom få ökad möjlighet att nå ut till de människor som har svårt att komma i kontakt med det kulturutbud som finns i de gängse former vi tillämpar i dagens samhälle. Det är alltså fråga om en folkrörelse aktivitet som skulle kunna nå ut till människorna i vidare mening än Nr 84 genom den aktivitet som Konstfrämjandet tidigare kunnat utveckla. Det Torsdagen den är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna, kanske framför allt cen 10 mars 1977 terpartiet som ju talar för decentralisering och annat i den riktningen, inte vill vara med och stödja vårt förslag, när de pengar som äskats = Anslag till allmänna skall gå just till en i högre grad än tidigare decentraliserad verksamhet = kulturändamål, på det här området. Från socialdemokratiskt håll menar vi att det ytter — m.m. ligare anslag på 300 000 kr. som vi föreslår i vår reservation är väl motiverat. Får jag, herr talman, i det sammanhanget bara peka på ett förhållande som jag tycker är en smula anmärkningsvärt. På s. 86 i bil. 12 till budgetpropositionen finns en tabell och en text som talar om vilka medel som har äskats för Konstfrämjandet från kulturrådets sida. Där framgår att kulturrådet har äskat 1766 000 kr. i ökade anslagsmedel till Konstfrämjandet. Kulturrådet räknar här med att 241 000 kr. av detta anslag utgör kompensation för prisoch löneökningar. Nu föreslås i propositionen att Konstfrämjandet skall få en total anslagsökning med 350 000 kr. Det är alltså fråga om en realökning på knappt 100 000 kr. Det innebär ungefär 20 26 i uppräkning av anslaget i förhållande till vad kulturrådet har äskat. Samtidigt är en parallellorganisation — om jag får använda det uttrycket —- som heter Sveriges konstföreningars riksförbund föremål för en betydligt välvilligare behandling. Här har kulturrådet äskat 274 000 kr., och man har räknat med att 49 000 kr. av det beloppet utgör kompensation för prisoch löneökningar. För denna organisation finns i budgetpropositionen upptaget 150 000 kr. i nya, friska pengar. Det innebär 55 96 av det av kulturrådet äskade anslaget. Jag upplever detta som en klar diskriminering av en folkrörelseorganisation, i det här fallet Konstfrämjandet, som genom åren har betytt så ofantligt mycket när det gäller att föra ut en kvalitativt acceptabel bildkonst till de många människorna. I ett läge när Konstfrämjandet är berett att, som jag sade, gå vidare för att nå de många människorna, då säger de borgerliga nej. Jag tycker att detta är beklagligt.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har till årets riksdag lagt fram en rad motioner som behandlar problem på kulturpolitikens område. I annat sammanhang får jag därför tillfälle att återkomma med mera allmänna synpunkter på kulturpolitikens aktuella problem och inriktning. Vi har emellertid också en rad punktmotioner. Vi har t.ex. begärt anslag till det s.k. tältprojektet — men denna motion har tyvärr avslagits av riksdagen. Vi har krävt ökade anslag till barnkulturen och till centrumbildningarna och de fria teater-, musikoch dansgrupperna. Vi har krävt ökade anslag till Folkparkernas centralorganisations verksamhet, och vi har begärt anslag för att säkra Cullbergbalettens existens. Två av dessa motioner skall jag ta upp här. Den tredje motionen, som också behandlas 97 i utskottets betänkande och som gäller ökade anslag till folkparkerna, kommer att motiveras av herr Hagberg i Borlänge. Centrumbildningarna och de fria teater-, musikoch dansgrupperna har redan spelat en väldigt betydelsefull roll när det gällt att vitalisera och demokratisera kulturlivet i vårt land. De startade i blygsamt format men har utvecklats kraftigt. Deras målsättning har varit dels att bryta kulturarbetarnas isolering, dels att nå nya publikkategorier. Det har de också lyckats med. Det har varit fackföreningar, skolungdomar, publik på ungdomsgårdarna, pensionärer, intagna på olika typer av anstalter osv. Deras målsättning har varit den helt riktiga att kulturen inte skall vara en angelägenhet enbart för en liten elit kulturarbetare som ständigt möter samma lilla elitpublik. Den uppsökande form av kulturverksamhet som de arbetar med är numera ett uppskattat inslag i svenskt kulturliv. Jag vill erinra om att de fria teatergrupperna når en allt större publik. F.n. anses de svara för omkring 30 96 av det totala antalet teaterföreställningar årligen. Men samtidigt får de bara 3 26 av de statliga och andra ekonomiska anslag som utgår till teaterverksamheten. En viktig sak i deras verksamhet, förutom den vitaliserande effekt de haft på kulturlivet, har varit de demokratiska arbetsformer som tilllämpats, särskilt inom de fria teatergrupperna, som också vi för vår del vill stödja. Jag vill även notera den anslagsökning som de fria grupperna och centrumbildningarna givits i årets budgetproposition. Men samtidigt måste man betona — där kan jag ansluta mig till en del synpunkter som den föregående talaren anförde — att ökningen är helt otillräcklig, både jämfört med vad de själva och vad kulturrådet anser vara nödvändigt, men framför allt vid en jämförelse mellan deras arbetsvillkor och villkoren för dem som är verksamma inom den s.k. etablerade kulturen. Jag vill peka på den stora skillnad som finns i ekonomisk standard mellan dem som arbetar i de fria grupperna — exempelvis teatergrupperna — och dem som är anställda vid stadsoch regionteatrarna. Det är en mycket stor skillnad. Det är givet att man när man är ung och entusiastisk under några år kan leva på en låg standard, därför att man har lyckats att få arbeta med något som ger livet mening, men det är väldigt svårt att fortsätta med det hela livet och samtidigt klara familj, uppfostra barn och över huvud taget fungera som samhällsmedlem. Det har gjorts en beräkning som visar den situation som medlemmarna i de fria grupperna har f. n.

Vi tycker att det är en rimlig målsättning att komma upp till den summan. Det finns ingen som helst anledning till att de som arbetar på vissa avsnitt av kulturverksamheten skall vara diskriminerade jämfört med andra grupper. Vi vet att kulturarbetarna över huvud taget inte har någon hög inkomst eller någon hög levnadsstandard om man jämför med ett genomsnitt i samhället. Många av dem är mycket lågavlönade, många av dem har inte möjlighet att existera på sin konstnärliga och kulturella verksamhet. Vi tycker alltså att man redan i år borde gå vidare och ge ett större anslag till de fria grupperna. Vi menar att också centrumbildningarna måste få en större anslagsökning än de fått enligt budgetpropositionen. De har också haft och har en starkt vitaliserande effekt på det svenska kulturlivet. De måste beredas möjlighet att expandera. Dessutom har vi anfört, och vi tycker att även det är ett viktigt skäl, att om centrumbildningarna inte får tillräckliga anslag drabbas även de fria grupperna, eftersom deras verksamhet huvudsakligen administreras via centrumbildningarna. Detta är en realitet, och den realiteten kommer man inte ifrån genom att som utskottet gör hänvisa till att den offentliga arbetsförmedlingen skall ha ansvaret för förmedlingen även på det konstnärliga området. Den här administrerande funktionen är en realitet när det gäller centrumbildningarna — sedan må en del av riksdagens ledamöter tycka illa om dem eller inte — och det behövs pengar för att klara den, liksom det behövs pengar också till andra ändamål när det gäller centrumbildningarnas verksamhet. Jag vill med den korta motiveringen yrka bifall till motionen 759. Den andra motion som jag skall säga några ord om gäller anslag till Cullbergbaletten. Där föreligger förutom motionen från fru Backberger och mig även en motion av herr Biörck i Värmdö och fru Sundberg med något annorlunda motivering, men den utmynnar i sak i en hemställan om ökade anslag till Cullbergbaletten. Jag vill betona att Cullbergbaletten har spelat en utomordentlig roll som förnyare av danskonsten i Sverige och i världen över huvud taget och som en viktig motvikt mot den slätstrukna kommersialiserade kulturproduktionen. Den har också vunnit starkt erkännande både i Sverige och internationellt. Det måste därför anses vara ett viktigt allmänt intresse att Cullbergbalettens existens och framtid tryggas. Jag vill uttala min tillfredsställelse med att kulturutskottet har anslutit sig till dessa synpunkter. Utskottet — jag förmodar att herr Sundman utförligare kommer att motivera dess synpunkter — har samma uppfattning om Cullbergbalettens betydelse för svensk danskultur som den motionerna ger uttryck för och anför att det är ”angeläget att sådana ekonomiska resurser ställs till förfogande att det bli möjligt att fortsätta verksamheten på dess konstnärligt höga nivå”. Vi motionärer är mycket tacksamma för vad kulturutskottet har sagt på den punkten. Det har också visat sig att under den tid som förflutit sedan motionen väcktes har de ansträngningar gett effekt som gjorts från olika håll för att få ökade anslag till Cullbergbaletten, och man kan nu notera att den får ytterligare anslag genom olika anslagsposter. Men det finns några saker som inte har klarats. I utskottsbetänkandet liksom i budgetpropositionen talas det om att 50 000 kr. har beräknats för samarbete med Operan angående ökat framträdande med Cullbergbaletten. Det är en plan som tyvärr har gått i stöpet — dock inte på grund av Cullbergbalettens inställning, utan av andra orsaker. Inom Cullbergbaletten undersöker man nu möjligheterna att få till stånd ett samarbete med Dramaten i stället, eftersom baletten behöver en fast scen i huvudstaden för att kunna utveckla verksamheten. Jag anser det helt självklart att de 50 000 kronor som det talas om i budgetpropositionen skall kunna gå till ett sådant samarbete, samtidigt som jag vill påpeka att det behövs ytterligare medel för att ett sådant nödvändigt samarbete mellan Cullbergbaletten och Dramaten skall kunna utvecklas, vilket jag tror ligger helt i linje med vad även kulturutskottet anser. Men den fråga som återstår är också att mera varaktigt säkra Cullbergbalettens existens, och det är det andra yrkandet i vår motion, där vi begär att riksdagen hos regeringen skall hemställa om åtgärder härvidlag. Det ligger ett budgetår framför oss, och det är bra om man där har säkrat Cullbergbalettens verksamhet på en konstnärligt hög nivå, men det kommer också ytterligare år. Samtidigt som jag yrkar bifall till motionen 1123 vill jag fråga kulturutskottets talesman på vilket sätt man har tänkt sig att på längre sikt säkra existensen för denna viktiga insats i svenskt kulturliv.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 32 som vi behandlar i dag tar kulturutskottet upp inte mindre än 45 av de 63 punkter som återfinns under huvudrubriken Kulturändamål i utbildningsdepartementets bilaga till budgetpropositionen. Men i detta betänkande behandlar vi inte frågan om anslagen till ungdomsoch nykterhetsorganisationerna, inte heller anslaget till litteratur och bibliotek och inte frågorna beträffande filmstödet, liksom inte heller spörsmålen som är förknippade med Sveriges Radios verksamhet. I övrigt tar utskottet upp nära nog allt som har med det traditionella kulturbegreppet att göra. Betänkandet är bara 22 sidor stort och alltså anmärkningsvärt kortfattat. Antalet motioner som utskottet har haft att fundera över är litet i år. De interna överläggningarna i kulturutskottet har varit lätta att genomföra. När herr Alsén talar om att det varit kärvt där och att framför allt centerpartiet visat total ovilja att ta sakskäl och föra en konstruktiv diskussion, låter det som om det hade varit rätt så stimmigt uppe i kulturutskottets lokal. Jag känner inte riktigt igen mig i den beskrivningen. Vi har haft det ganska fridfullt och har snabbt kunnat avverka ärendena. Normalt brukar de anslag det är fråga om vålla en tämligen lång debatt här i kammaren, men det är få talare anmälda, vilket också är signifikativt för årets stora betänkande från kulturutskottet. Givetvis sammanhänger detta med vad herr Alsén vänligt påpekat, nämligen att utbildningsministern i år har lyckats lägga fram ett hyggligt budgetförslag, en glädjande uppräkning som herr Alsén uttryckte det. Ja, trots det välkända kärva läget föreslås anslagen under kulturavsnittet bli höjda med totalt 93 milj.kr., om man då bortser från ungdomsoch nykterhetsorganisationerna samt utbildningen inom konstsektorn. En stor del av beloppet hänför sig naturligtvis till automatiska kostnadsökningar, men åtminstone 30 milj.kr. är nya och friska pengar. Härtill kommer som bekant senare förslag om ytterligare anslag i särskilda propositioner. Jag kan inte påstå att jag som så att säga etablerad talesman på det kulturpolitiska området är helt nöjd. Det är mycket svårt att bli det. Jag tror inte jag kan tänka mig att bli nöjd. Men det står i alla fall klart för mig att vår nye utbildningsminister har fått ett fast grepp om kulturfrågorna och att han i icke ringa utsträckning har vunnit gehör hos budgetministern. De delar av budgetförslaget som vi skall behandla i dag innebär utan tvivel klara framsteg. Här kan man skjuta in att den progressiva hållning som präglar kulturbudgeten kanske har överraskat en hel del kulturarbetare, som föreställt sig att ett regimskifte skulle innebära en kulturell nedrundning eller en övergång till någon sorts manchesterliberal, gammaldags kulturpolitik. Såvitt jag förstår har den nya regeringen tydligt markerat att den är klart medveten om betydelsen av att föra en framstegsvänlig kulturpolitik och om vikten av att i görligaste mån skapa förutsättningar för ett rikt, mångsidigt och sammansatt kulturliv. Herr talman! Efter den här något övergripande och resonerande inledningen övergår jag till att kommentera dels de socialdemokratiska reservationerna 1 och 2, dels vad vpk och herr Hermansson framfört i dag angående de statliga anslagen — ja, det var mest herr Alsén som uppehöll sig vid detta — till Folkparkernas artistförmedling och Folkparkernas centralorganisation. Kulturrådet har mycket riktigt tillstyrkt ett anslag på 1685 000 kr. för artistförmedlingen, vilket är ett nytt anslag, och en höjning med 891 000 kr. av anslaget till Folkparkernas centralorganisation. I propositionen föreslås bara en höjning av anslaget till folkparkerna med 500 000 kr., och ministern räknar med att en del av den höjningen skall kunna disponeras för artistförmedlingen, som herr Alsén refererade för en stund sedan. Herr Alsén sade att 200 000 kr. var kompensation för kostnadsökningar. Enligt andra beräkningar i propositionen är det drygt 100 000 kr. Kulturministern menar att huvudparten av det som blir kvar av höjningen på en halv miljon skulle kunna disponeras för artistförmedlingen. Det är klart att det är fråga om en kraftig prutning i jämförelse med vad som äskats och vad kulturrådet har föreslagit, men det är ändå fråga om ett nytt anslag, och sådana brukar dessvärre få börja i blygsamt format. Jag beklagar att det är på det viset. Jag hade personligen gärna sett att anslagsbeloppet hade höjts, men vi har att ta hänsyn till en totalbild av budgeten, och det hade varit att inte ta sakskäl — för att apostrofera herr Alsén — om man inte hade förstått att det på vissa områden inte går att höja lika mycket som på andra. Man måste prioritera. Därför har kulturutskottets majoritet inte ansett sig kunna gå utöver vad som har föreslagits i budgetpropositionen. I propositionen föreslås att anslaget till centrumbildningarna ökas med 400 000 till 2 milj.kr. I vpk-motionen 759 sägs att den höjningen inte är tillfredsställande. Man vill gå ett steg längre. Det påpekas i motionen, och det framhölls även av herr Hermansson, att centrumbildningarna spelar en stor arbetsförmedlande roll för de fria teater-, musikoch dansgrupperna, och de har ju fått avsevärt höjt anslag. Det förhåller sig utan tvivel på det viset att det finns en koppling, i vart fall i viss utsträckning, mellan de fria grupperna och centrumbildningarna. Centrumbildningarna har två funktioner. Dels arbetar de initiativtagande och allmänt stimulerande, dels har de en mer uttalad arbetsförmedlande funktion. Det är för det förstnämnda ledet i denna verksamhet, alltså det allmänt stimulerande och initiativtagande, som man får det särskilda anslaget under punkten B 4. Det har höjts ganska avsevärt under tidigare år, och det har nu räknats upp med 25 96 till 2 milj.kr. Det kan man naturligtvis tycka är för litet, men i den prioritering som måste göras har regeringen stannat för detta belopp, och det anser sig utskottet kunna acceptera. Vad sedan gäller det andra ledet i centrumbildningarnas arbete, alltså den egentliga arbetsförmedlingen, måste vi nog ändå erinra om, herr Hermansson, att enligt beslut av riksdagen är det den offentliga arbetsförmedlingen som bär ansvaret för förmedlingen också inom den fria kultursektorn. Av det skälet utgår det bidrag från arbetsmarknadsstyrelsen till centrumbildningarna. Om det stödet inte är tillräckligt för den arbetsförmedlande delen och den behöver förstärkas, kan centrumbildningarna vända sig till denna myndighet och begära en påbackning. Herr Hermansson tog upp frågan om Cullbergbalettens framtid. Den har ju behandlats i dels en vpk-motion, dels en moderatmotion, och jag vill gärna säga några ord om det också. Båda motionärerna är ute i ett gott ärende, och det såg faktiskt illa ut för Cullbergbalettens framtid tidigare i år. Dess existens och livsvillkor hängde på ett hår. Om ensemblen hade tvingats upphöra med sin verksamhet, hade det varit en mycket stor förlust för svenskt konstoch kulturliv. Nu har det hänt litet grand sedan motionerna skrevs, som herr Hermansson påpekar. Departementet har tagit ett initiativ till diskussioner och överläggningar för att lösa problemen, och de var eller såg ut att vara helt lösta när frågan behandlades i utskottet. Då hade fru Cullberg förklarat sig vara nöjd med den utveckling som var på gång. Jag vill gärna betona att kulturutskottet uttalar sin stora tillfredsställelse med att man uppnår en lösning, och jag vill gärna understryka att utskottet skriver att det är angeläget att Cullbergbaletten får möjligheter att också framgent bedriva sin verksamhet, alltså även efter nästa år. Så måste kulturutskottets skrivning tolkas. Nu har det tydligen uppstått ytterligare komplikationer de senaste dagarna. Baletten har svårt att få en scen till sitt förfogande, och det behöver en balett ha. Herr Hermansson kunde meddela att man försökte förhandla med Dramaten om att få disponera en scen där. Nr 84 Jag tror jag törs säga att kulturutskottets ledamöter är helt på det Torsdagen den klara med att här måste man på något sätt inskrida och se till att inte 10 mars 1977 nya käppar sätts i hjulet för Cullbergbaletten. sinn I motionen 962 och i reservationen 3 föreslår socialdemokraterna att — Anslag till allmänna reservationsanslaget till Svenska riksteatern skall höjas. Det ville ut — kulturändamål, skottsmajoriteten inte vara med om, och herr Alsén blev riktigt upprörd = m.m. över det. Det rör sig om 75 000 kr. som reservanterna vill plussa på. Utskottets majoritet är — det framgår av betänkandet — helt ense med motionärerna om att barnteaterkonsulenten har en mycket viktig uppgift och att en fortsatt utveckling av verksamheten är högst önskvärd. Men majoriteten tycker nog att det känns litet konstigt att gå in och med 75 000 kr. öronmärka en delpost i en icke specificerad delpost om uppemot 5 milj.kr., som i sin tur utgör en delpost i en sammanlagd pott som departementet föreslår skall höjas med 10 550 000 kr. Jag tycker inte det tillhör ett riksdagens utskotts arbetsuppgifter att genomföra sådant filigranarbete. Utskottsmajoriteten tror att man kan lösa frågan om barnteaterkonsulenter inom ramen för de medel som anvisats. Till detta kommer att en mångomtalad barnkulturgrupp har arbetat ganska länge inom utbildningsdepartementet. Utskottet räknar med att denna arbetsgrupp i sinom tid skall lägga fram förslag om behovet av konsulenter inom barnteaterverksamheten. Anslagsposten som rör bidrag till fria teater-, dansoch musikgrupper behandlas på exakt en trycksida i årets budgetproposition. Behandlingen i utskottets betänkande omfattar nära nog tre trycksidor. Ingen, inte ens herr Hermansson, torde kunna hävda att utskottet har slarvat ifrån sig ärendet alltför kortfattat. I budgetpropositionen föreslås att anslaget skall höjas med 4 milj.kr. från 5,1 miljoner till 9,1 miljoner. Det är alltså här fråga om nära nog en fördubbling av det anslag till de fria teater-, dansoch musikgrupperna som utgår innevarande budgetår. Herr Hermansson vill att anslaget skall höjas med ytterligare drygt 2,5 milj.kr. Vi har förvisso alla i kulturutskottet djup förståelse för de problem de fria grupperna har att kämpa med. Den skildring som herr Hermansson för en stund sedan lämnade från denna talarstol är sannerligen helt korrekt. Vi är medvetna om att konstnärligt sett högt kvalificerade grupper arbetar under ytterligt kärva ekonomiska villkor. Och vi är nog alla medvetna om att ytterligare anslag till de fria grupperna är erforderliga. Men man måste ta ett steg i sänder. I annat fall kunde man inte ta sakskäl, herr Alsén. Klivet i årets proposition är långt — som sagt nära nog en fördubbling av anslaget. Jag tror vi törs hoppas på en ytterligare höjning nästa år, men i år får vi nog ge oss till tåls med det här beloppet. Utskottet har alltså funnit det nödvändigt att stanna vid den anslagsökning som föreslås. Sedan har vi Konstfrämjandet och de svenska konstföreningarna. Det 103 föreslås i budgetpropositionen att bidraget till Konstfrämjandet höjs med 350 000 kr. till drygt 3 miljoner. Av det är ungefär 240 000 kompensation för kostnadsökningar och 110000 alltså en reell ökning av anslaget. På den punkten ville herr Alsén och de andra socialdemokraterna höja med ytterligare 300 000 kr. Herr Alsén påpekade att det var att vara motståndare till decentralisering att inte gå med på detta. Jag tror att det är att hårdra det hela litet grand. Våra ambitioner när det gäller decentralisering har sannerligen klart framstått i många olika sammanhang. Nu är det ändå så, att det förra året gjordes ett påslag för Konstfrämjandet med 800 000 kr., från 1,9 till 2,7 milj.kr. Tar man ett kraftigt kliv ena året, så är det väl motiverat och försvarligt med ett inte fullt så långt kliv året därpå. Herr talman! Här slutar jag med att yrka bifall till kulturutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Herr Sundman använde en god del av sin tid till att sjunga den nye kulturministerns lov, och det är möjligt att det behövs för att stärka moralen på den borgerliga kanten; det skall jag inte ha någon uppfattning om. När herr Sundman säger — om jag har fattat honom rätt — att det nog var många kulturarbetare som kände ängslan och oro inför kulturministerskiftet tycker jag att det är litet märkligt, för på den punkten hade man ju gått ut i valrörelsen med alldeles ofantliga löften, inte minst från folkpartiets sida. Men det är klart att om jag ser på hur man uppfyller sina löften i allmänhet, får jag väl lov att hålla med om att här är det kanske litet bättre än på många andra områden av den politiska verksamheten. När jag tycker att det inte råder ett gott förhållande i utskottet och att borgerligheten inte lyssnar på de socialdemokratiska sakskälen, säger herr Sundman att det verkar som om det skulle vara väldigt dimmigt och bråkigt i utskottet, och han känner inte igen sig. Jag vet inte hur det går till i herr Sundmans kretsar, men vi behöver ju inte höja rösten och börja bråka med varandra för att vi har olika meningar. Vi har stillsamt men i sak starkt försökt plädera för våra motioner, men när man inte har velat lyssna på den pläderingen tycker jag att det finns skäl att känna besvikelse över att vi inte har kunnat få till stånd en meningsfull dialog i utskottet. Det är detta det gäller, och jag står fast vid att så är förhållandet. Men det är oss fjärran att ta till bröstgänges metoder, så om det är det herr Sundman tänker på kommer han förmodligen inte att få uppleva det någon gång i utskottet. När det gäller Folkparkernas artistförmedling uttrycker sig herr Sundman på ett nästan orimligt sätt. Han säger: Skulle man ha höjt anslaget till Folkparkernas artistförmedling på det sätt reservanterna har föreslagit, skulle det ha inneburit att man inte hade tagit sakskäl. Det resonemanget har jag verkligen svårt att hänga med i. Med de marginella — för att nästan ta till ett kraftord — höjningar eller nya medel för förmedling som det här innebär kan Folkparkernas artistförmedling i bästa fall bedriva en passiv förmedling. Att gå ut för att aktivt motverka kommersialismens krafter är helt omöjligt med de här anslagen. Då invände herr Sundman att det här är ett nytt anslag, och då skall det vara litet, om jag förstår honom rätt. Men anslaget är, som jag uppfattar det, i hög grad en beställning av förra årets riksmöte, då vi behandlade frågan om avgiftsfri arbetsförmedling i allmänhet och då frågan om förmedling på kulturområdet var föremål för särskild debatt och särskilda önskemål från kammarens sida. Det är de önskemålen som jag menar att man borde ha tillgodosett i propositionen på ett helt annat sätt än man har gjort. Sedan tycker herr Sundman att anslaget till Svenska riksteatern är en petitess; det skall klaras inom ramen på 53 milj.kr. Som jag sade i mitt inledningsanförande har ju utbildningsministern själv talat om mycket små belopp för det här anslaget, och vi menar att det alltså är intäckt till varje krona. Min talartid är slut; jag ber att senare få återkomma till Konstfrämjandet.
Herr talman! Jag noterar att herr Sundman verifierade den skildring jag gav av arbetsoch inkomstförhållandena för de många som är verksamma i de fria grupperna. De har verkligen svåra problem. Jag vill än en gång betona att vår principiella ståndpunkt är att de skall ha samma arbetsvillkor som de kulturarbetare som har engagemang inom institutionsteatern och liknande organisationer. Det är den målsättning man måste ha. Därför är den här ökningen av anslagen, trots att den procentuellt ser hygglig ut, helt otillräcklig i pengar. Den medför ju inte att dessa grupper av kulturarbetare får en rimlig levnadsstandard. Man måste här någon gång göra ett engångslyft, ett generallyft, så att de kommer i samma situation som jämförbara grupper. Vi har velat arbeta för att man skall komma längre på vägen till den målsättningen än vad regeringen och utskottsmajoriteten — och för den delen även socialdemokraterna — har velat gå med på. När det gäller Cullbergbaletten och dess framtid noterar jag att herr Sundman uttalade sig mycket positivt om de nya problem som uppstått och också uttryckte en ännu mera positiv syn på arbetet för att säkra Cullbergbalettens existens på lång sikt än vad jag kan hitta i utskottsbetänkandet. Jag vill uttala min tillfredsställelse över det. Sedan vill jag nämna att vi från vår partigrupps sida ingenting har emot att i andra hand stödja de socialdemokratiska reservationerna. Vi beklagar bara att man exempelvis i reservationen 3 har yrkat avslag på en av våra motioner. Det gör det omöjligt för oss att direkt stödja den reservationen, även om vi tycker att det är ett angeläget ändamål.
Herr talman! Jag vidhåller vad jag sade. Jag känner inte igen herr Alséns beskrivning av överläggningarna i kulturutskottet. ”Total ovilja att ta sakskäl och att föra en konstruktiv diskussion” — detta torde vara ett ordagrant citat. Jag känner alltså inte igen det. Vi för en lugn och samlad diskussion sedan mycket länge i kulturutskottet, och jag tycker det är onödigt att höja rösten kring just den här lilla frågan. När det gäller att ta sakskäl måste man ta sakskäl på alla håll och kanter. Det är, som herr Alsén vitsordade, en glädjande uppräkning som kännetecknar det kulturanslag som vi behandlar här. Därom råder inget tvivel. Det är också att ta sakskäl att erkänna att det inte går att höja överallt och på en gång utan att man måste prioritera. Vi har inom utskottsmajoriteten följt i huvudsak — nästan helt — departementets prioriteringar. Det är också att ta sakskäl. När det gäller artistförmedlingen är det klart att ett nytt anslag inte skulle vara litet — det har jag aldrig sagt. Men det är självklart att när ett nytt anslag dyker upp, börjar man på litet lägre nivå och låter det växa undan för undan. Det är inget tvivel om att många av oss gärna skulle se att man ytterligare hade kunnat höja anslaget till artistförmedlingen vid folkparkerna; det är en mycket värdefull verksamhet. Men vi har tagit sakskäl när det gäller prioriteringen och godtagit den uppräkning som departementet har föreslagit. I fråga om de 75 000 kronorna till Riksteatern och barnteaterkonsulenten vidhåller jag att det är en petitess i detta sammanhang.
Herr talman! Lugnet och sansen är det inget fel på i kulturutskottet. Det är nästan dövande tyst från den borgerliga sidan ibland när vi försöker inleda ett meningsfullt utbyte. Det är alltså det jag talar om, och jag vidhåller den ståndpunkten. Detta framgår mycket klart av det betänkande som utskottet nu har redovisat och de reservationer vi har tvingats skriva i anledning av detsamma. Vad herr Sundman säger om att de borgerliga ledamöterna i utskottet har följt departementets prioriteringar är nog helt riktigt. Det är det beklagliga, därför att det innebär att herr Sundman åtminstone i vissa avseenden totalt har sprungit ifrån de prioriteringar som han varit med om att göra i kulturrådet. Herr Sundman är ju värderad ledamot också av kulturrådet, och där har man gjort helt andra prioriteringar än departementet. När det gäller just den punkt som jag inte hann resonera om tidigare i min replik, nämligen anslaget till Konstfrämjandet, har kulturrådet föreslagit ett väsentligt större anslag. Anslaget till Konstfrämjandet har enligt departementets förslag blivit bara 20 96 av det av kulturrådet föreslagna, medan departementets förslag i vad gäller anslag till Sveriges konstföreningars riksförbund innebär 55 96 av det som kulturrådet föreslagit. Det tillät jag mig i mitt huvudanförande kalla en diskriminering av Konstfrämjandet. Jag vidhåller den uppfattningen och beklagar att = Nr 84 herr Sundman har tvingats att följa departementets prioritering på den här punkten. När det sedan gäller herr Hermanssons synpunkter på att vi i vår res I servation beträffande folkparkerna inte har kunnat stödja föreslaget anslag — Anslag till allmänna till Folkparkernas centralorganisation som sådan för allmän verksamhet — kulturändamål, beklagar jag det i och för sig, men vi har självfallet också varit medvetna — m.m. om att vissa prioriteringar måste göras. Vi har ansett att när det gäller folkparkerna är för året anslaget till artistförmedlingen det viktiga. Jag vill understryka att vi också i hög grad upplever det som en beställning från förra årets riksmöte, när vi nu yrkar att det anslaget skall höjas med ytterligare 500 000 kr.
Herr talman! Det var inte utan att herr Alsén siktade litet grand under bältet, när han sade att jag sprungit ifrån mina prioriteringar i kulturrådet. Herr Alsén sitter också i kulturrådet. Herr Alsén vet att när vi hade vårt första sammanträde och förde vissa diskussioner där påpekade jag att jag satt icke bara i kulturrådet utan också i riksdagen, att jag kunde delta i handläggningen av ärenden i kulturrådet och ta ställning till prioriteringar där men att jag icke kunde vara bunden av mina ställningstaganden i kulturrådet när jag satt i riksdagen. Där måste jag göra en totalbedömning och se till helhetsbilden. Mina ställningstaganden i olika avsnitt kunde bli annorlunda i kulturrådet än i riksdagen. Den synpunkten framförde jag och fick instämmande från herr Alsén. Herr Alsén noterade att det var en dövande tystnad när ”vi” i utskottet ville diskutera och föra fram förslag - ”vi” är socialdemokraterna tvärs över bordet. Är det en dövande tystnad, så måste herr Alsén så länge ha levat i en dövande tystnad att han icke hört vad som har sagts.

Herr talman! I anslutning till punkten 12, som gäller Bidrag till vissa arkiv, finns en reservation där man uttalar sig för bifall till två motioner från värmländska ledamöter angående ökat stöd till Emigrantregistret i Karlstad. Reservanterna finner det motiverat att anslaget till registret räknas upp med 35 000 kr. i enlighet med det krav som framförs i en socialdemokratisk motion, nr 101. Likaså går reservanterna på bifall till motionen 755, som tar sikte på en höjning av anslaget utan att precisera något belopp. Det gläder mig och det hedrar reservanterna att de har varit observanta på det i hög grad blygsamma rättvisekrav som förs fram i motionen 101, där vi motionärer vill ha bidraget höjt till totalt 80000 kr. 107 Jag skall inte ta upp tiden med att redogöra för den omfattande forskningsverksamhet som bedrivs vid registret. Låt mig bara kortfattat berätta att Emigrantregistret i Karlstad som sitt främsta mål har att registrera de omkring 100 000 värmlänningar som emigrerade till Amerika. Under årens lopp har intresset även riktats på arbetsvandringarna till Norge och upp till Norrland. Här befinner sig Emigrantregistret bara i början av ett växande arbete. Den framtida målsättningen är att göra allt material tillgängligt för forskning på alla nivåer. Ett tjugotal arkivarbetare — för dagen 21 st. — har Emigrantregistret i Karlstad som arbetsplats. Verksamheten är av sådan omfattning att vi motionärer ansett att den i budgetpropositionen föreslagna höjningen av anslaget från nuvarande 40 000 till 45 000 kr. bör omprövas. Vi har därför i vår motion hemställt om en uppräkning, och på den punkten har reservanterna glädjande nog stött oss. I den andra Värmlandsmotionen med herr Norrby som första namn är man inne på samma linje och säger: ”Anslagets storlek står inte alls i proportion till institutets omfattande verksamhet utan bör bli föremål för en höjning, som garanterar den fortsatta verksamheten.” Herr talman! Med den formuleringen i herr Norrbys motion är det inte utan att man blir förvånad när inte huvudmotionären finns med på reservationen 5, som jag med detta — i likhet med herr Alsén — vill yrka bifall till.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 32 p. 12 behandlar utskottet frågan om bidrag till Emigrantregistret i Karlstad. Det är inte första gången den frågan kommer upp till debatt här i kammaren. Första gången kulturutskottet hade anledning att ta ställning i frågan var 1973, då utskottet anförde att det är medvetet om värdet av den verksamhet som bedrivs av Emigrantregistret och fann den i och för sig vara av så allmänt intresse att ett statsbidrag kunde övervägas. Detta uttalande, som i stort sett upprepades vid 1974 års riksdag, gav också det resultatet att till Emigrantregistrets verksamhet har utgått ett årligt statligt bidrag, som för innevarande år uppgår till 40 000 kr. Inför nästa budgetår anhåller Emigrantregistret att bidraget räknas upp från 40 000 till 100 000 kr. till följd av kostnaderna för en forskningsledartjänst på heltid i stället för deltid. Riksarkivet har inte velat tillstyrka denna utökning av statsbidraget innan en allsidig utredning av Emigrantregistrets framtida verksamhet och formerna för den har genomförts. I detta sammanhang har utskottet haft att behandla två motioner, dels trepartimotionen 755 med mitt namn som det första, vari vi motionärer yrkar att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den planerade verksamheten vid Emigrantregistret bör säkerställas, dels motionen 101 med herr Olsson i Edane som första namn, vari yrkas höjning av det föreslagna anslaget med 35 000 kr. till totalt 80 000 kr. har inte utskottsmajoriteten kunnat biträda utan har avstyrkt motionen. Nr 84 Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör den av riksarkivet angivna utredningen komma till stånd och bedrivas skyndsamt, så att underlag inom en nära framtid ges för en allsidig bedömning av Emigrantregistrets LL arbetsuppgifter och resursbehov. I avvaktan härpå bör institutionen till Anslag till allmänna föras bidrag som möjliggör att verksamheten kan bedrivas i oförändrad = kulturändamål, omfattning. Vad utskottet anfört med anledning av motionen 755 om om.m. utredning och bidrag bör ges regeringen till känna. Jag tror att man med detta ställningstagande har tillgodosett alla rimliga krav. Vi hemställer att regeringen tillser att Emigrantregistrets verksamhet kan — i avvaktan på den begärda utredningen — bedrivas i oförändrad omfattning. Jag tror att det är mycket viktigt att klara ut de framtida arbetsuppgifterna, så att vi får ett säkert underlag för att bedöma institutionens resursbehov. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag. Eftersom jag ändå står här i talarstolen vill jag något replikera föregående talare. Jag tror inte att våra meningar är så delade som det verkade av herr Olssons i Edane anförande. Herr Olsson har preciserat ett belopp, och det har vi inte gjort från utskottsmajoritetens sida, men vi har hemställt att riksdagen skall ge regeringen till känna att verksamheten bör bedrivas i oförändrad omfattning. Herr Olsson kanske inte tilltror regeringen handlingskraft när det gäller den här frågan. Jag gör det däremot och är förvissad om att regeringen träder in och garanterar verksamheten vid Emigrantregistret. Den mycket viktiga frågan är, som jag ser det, Emigrantregistrets framtida verksamhet och formerna för denna. Kan vi genom utredningen klarlägga detta tror jag att vi får en grund att stå på för en rättvis bedömning av anslagsbehovet i framtiden.

Herr talman! Herr Norrby får förlåta om vi socialdemokrater på Värmlandsbänken har svårt att förstå herr Norrbys uppträdande i denna fråga. I och för sig är det en liten sak, men man kan väl ändå fråga sig, efter vilka principer herr Norrby handlar. Först slår han i motionen fast att det i budgetpropositionen upptagna anslagsbeloppet inte alls står i proportion till institutets omfattande verksamhet och sedan nöjer han sig vid utskottsbehandlingen med att säga att institutionen bör tillföras bidrag som möjliggör att verksamheten kan bedrivas i oförändrad omfattning! Jag måste fråga herr Norrby: Innebär detta att det årliga anslaget skall bli oförändrat, eller skall det sänkas? Någon höjning av den omfattning som herr Norrby själv kräver i sin motion har han inte tillstyrkt. Följaktligen är den motion som herr Norrby signerat, som jag ser det, bara ett spel för galleriet. Det borde, tycker jag, ge kammarens ledamöter en tankeställare inför den kommande omröstningen. Jag tycker att herr Norrby skall bestämma sig: Kan vi bibehålla en i stort sett oförändrad verksamhet med det förslag som finns i budgetpropositionen om en höjning från 40 000 till 45 000, eller är detta 109 otillräckligt i enlighet med vad som sägs i herr Norrbys motion? Det går inte, herr Norrby, ens för en centerpartist att sitta på två stolar i fråga efter fråga!
Herr talman!

Det har vi sagt, och vi tror att regeringen också kommer att se till att anslaget höjs under nästkommande budgetår. Vi har givit regeringen till känna att regeringen, om verksamheten på grund av brist på medel icke skulle kunna bedrivas i samma omfattning som nu, bör gå in med bidrag och därmed garantera att verksamheten kan fortsätta. Jag tror att herr Olsson i Edane är den av oss alla i kammaren som bäst kan bedöma behovet av ytterligare medel till institutet, eftersom han — om jag inte är felunderrättad — är ordförande i stiftelsen för Emigrantregistret. Jag är därför förvånad över att herr Olsson i Edane själv gått ner till ett lägre anslag. Registret självt har bedömt anslagsbehovet till 100 000. Men jag skall inte klandra herr Olsson för det.
Herr talman! Vi skall inte förlänga den här Värmlandsdebatten. Men jag kan inte underlåta att konstatera vådan av att motionera i eget utskott och sedan tvingas gå emot vad man själv skrivit i sin motion. Jag är rädd att sådana här kullerbyttor rubbar allmänhetens förtroende för oss politiker.

Herr talman! Jag skall bara kort beröra motionen 758, som gäller folkparkerna. Vi slår i motionen fast att arbetarrörelsen när den växte fram vid 1800 talets slut betraktade bildningsoch fritidsverksamheten som ett viktigt avsnitt i kampen för ett rättvist och jämlikt samhälle. Folkparkerna och Folkets hus var de fora där denna verksamhet skulle bedrivas. En viktig funktion hos Folkets hus och folkparkerna var att tjäna som bas för agitation och upplysning för arbetarklassen. En annan viktig uppgift var att erbjuda både barn, ungdom och vuxna människor en vettig underhållning. Av nödtvång tillämpades självfinansieringsprincipen från starten och det har betytt stora ekonomiska problem. De ekonomiska svårigheterna plus arbetarrörelsens ideologiska reträtt ledde till att den kommersiella masskulturen med bingo och dyra populärartister under årens lopp har kommit att dominera verksamheten. Åren 1974 och 1975 beslöt riksdagen att ge statsbidrag till verksamheten, och det har till viss del förbättrat programinslagen så att de blivit av högre kvalitet och fått aktivierande karaktär. De ekonomiska förutsättningarna för en kvalificerad verksamhet är Nr 84 dock fortfarande dåliga, eftersom statsbidraget är otillräckligt och stödet Torsdagen den från kommunerna varierar mellan tämligen generösa anslag från somliga 10 mars 1977 kommuners sida och inga bidrag alls från andra. voi Det är synnerligen angeläget att folkparkerna och Folkets hus får eko — Anslag till allmänna nomiska möjligheter att bedriva en aktiverande och värdefull verksamhet — kulturändamål, med tanke på för det första deras traditioner som demokratiskt bild — m.m. ningsforum, för det andra det viktiga i att ta upp kampen mot en förytligande och förråande skräpkultur och för det tredje folkparkernas möjligheter att nå en bred allmänhet. Därför föreslår vi från vårt parti att anslaget skall höjas med 1 milj.kr. Men ökade ekonomiska bidrag till folkparkerna räcker inte om de fortsätter att betala ockergager till populära artister som i detta borgerliga samhälle har andra forum med lokaler och uppbackad publicitet. Vi som har växt upp i bygder där folkparkerna varit det enda forum för teater, underhållning och fritidsverksamhet måste med stor sorg se på den utveckling som folkparkerna har fått. Teater och underhållning har i stort sett blivit borgerlighetens masskulturutbud. Denna kommersiella miljö skall i dag arbetarungdomen vistas i på sin fritid, i lokaler som mer och mer får karaktären av speloch krogmiljö. Orsaken är som sagt delvis dålig ekonomi men också en ideologisk nedrustning av arbetarklassen. Därför är förslaget från vpk om en ökning av anslaget till folkparkerna förenat med kravet att folkparkerna vänder den kommersiella kulturen ryggen och återigen blir arbetarnas samlingspunkt för bildning och fritidsverksamhet och ger alla arbetande människor en vettig underhållning. Jag yrkar bifall till motionen 1976/77:758. Tyvärr kan jag konstatera att socialdemokraterna i utskottet inte har biträtt vpk-förslaget om en höjning av anslaget till Folkparkernas centralorganisation och Folkparkernas artistförmedling med 1 milj.kr. utan har stannat vid 500 000 kr. till Folkparkernas artistförmedling. Kulturrådet har begärt 891 000 kr. och 1 685 000 kr. Departementschefen har föreslagit 500 000 kr. och socialdemokraterna har plussat på med 500 000 kr. Vi vill alltså ge 1 milj.kr. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna varför de inte har gått på kulturrådets anslagsäskande.

Sedan fröken Engman beviljats ledighet från riks — skodetaljhandeln dagsarbetet har socialdemokratiska riksdagsgruppen för uppdrag som suppleant i socialförsäkringsoch kulturutskotten anmält hennes ersättare herr Gustafsson i Stockholm.

Herr talman! Herr Carlstein har frågat mig om jag har för avsikt att göra något åt prissättningen inom textiloch skodetaljhandeln, som enligt herr Carlstein nu klart missgynnar svensk tekooch skoindustri. Min syn på det problem som herr Carlstein tar upp finns redovisad i den nyligen framlagda propositionen om åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet . Som framgår av propositionen skulle enligt min mening en mer differentierad prissättning inom detaljhandeln, dvs. en omfördelning av detaljhandelspåläggen mellan svenska och utländska beklädnadsvaror utöver den som faktiskt redan sker, kunna utgöra ett värdefullt stöd för den svenska beklädnadsindustrin. Man måste dock vara medveten om att det finns en gräns för hur långt man kan omfördela påläggen utan att detta får vissa negativa verkningar för såväl näringsidkare som konsumenter. Som exempel på sådana negativa verkningar nämns i propositionen försämrad lönsamhet för serviceinriktade närhetsbutiker med kvalitetssortiment och vissa uppenbara nackdelar för låginkomsttagare. I propositionen har jag uttalat som min förhoppning att man genom frivilliga åtaganden från branschens sida skall kunna komma fram till en rimlig lösning i denna fråga. Det bör i det här sammanhanget påpekas att möjligheterna att genom prisreglering av traditionellt slag ingripa mot prissättningen på beklädnadsområdet är mycket begränsade på grund av det snabbt skiftande varusortimentet. Den s.k. prisutredningen, som i första hand har till uppgift att utvärdera den under senare år förda prispolitiken, har dock möjligheter att komma med förslag till eventuella förbättringar av det nuvarande systemet för prisövervakning och prisreglering.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Beklädnadsarbetarnas förbund anser att det nuvarande prissättningssystemet är det största hotet mot sysselsättningen inom svensk tekooch skoindustri. Påläggen i detaljistledet ligger mellan 130 96 och 140 96 på tekoprodukter och något över 100 96 inom skohandeln. Det är alltså fråga dels om handelsmarginalen, dels också, som handelsministern säger, om de procentuella påslagen som direkt missgynnar den svenska tillverkningen. Enligt min mening finns det inga rimliga proportioner mellan kostnaderna i producentledet och påslaget i detaljistledet. Jämför man med våra debatter om lönekostnadsandelen i produktionen, är problemet med prissättningen försummat i tekodebatten. Sömmerskan som i ett hårt pressat tempoarbete medverkar till att en damblus kan produceras för exempelvis 50 kr. och sedan finner att den vid disk kostar över 150 kr. har svårt att acceptera påståendet att det är hennes 22 kr. i timmen som förorsakar krisen inom tekobranschen och att hon skall visa återhållsamhet när det gäller lönekraven. De procentuella påslagen gynnar de importerade varorna på bekostnad av den dyrare svenska konfektionen, och det här förhållandet gör sig speciellt gällande beträffande den tyngre konfektionen: kostymer, damkappor m.m. Jag har givetvis uppmärksammat att handelsministern har tagit in ett avsnitt om detaljhandelns prissättningsmetoder i propositionen 85, som handlar om stödet till skoindustrin, men dess värre slutar det avsnittet med en förhoppning om att man genom frivilliga åtgärder inom branschen skall kunna komma fram till en rimlig lösning i prissättningsfrågan. I det läge där tekobranschen i dag befinner sig räcker det inte med förhoppningar. Det behövs initiativ för att något skall hända på detta område, och den nuvarande prissättningen missgynnar den svenska produktionen. Prisoch kartellnämnden har inte genom förhandlingar med textilhandeln lyckats nå fram till ett ändrat prissättningssystem, och jag tycker inte att handelsministern skall nöja sig med förhoppningar i det läget. Det finns anledning att ta itu med dessa problem för att få fram en riktigare prissättningsmetod än den som tillämpas i dag.

Herr talman! Vad beträffar påläggens höjd säger herr Carlstein att dessa är 130-140 96 inom textildetaljhandeln. Det kanske bör påpekas att detta är inkl. moms. Alldeles särskilt bör det påpekas med tanke på att den andra sifferuppgift som förekommer i herr Carlsteins fråga, nämligen att påläggen inom skohandeln är 100 96, är grundad på en beräkning exkl. moms, allt enligt SPK:s uppgifter. Men hur det än är på den här punkten är jag den förste att hålla med om att man som lekman häpnar över att dessa pålägg behöver vara så pass höga. Det är självklart att det för den som ute på en fabrik arbetar med att tillverka dessa produkter kan te sig konstigt att det skulle vara så kostsamt att få ut dem över disk i butikerna. Men det är gott om affärer, och det finns olika affärskedjor som konkurrerar ganska intensivt med varandra på detta område. Jag föreställer mig att denna konkurrens ändå gör att påläggen inte blir onaturligt höga. Man skall f. ö. här komma ihåg att distributionen är en löneintensiv bransch och att själva försäljningen därför drar med sig en hel del kostnader. Vad sedan beträffar prissättningen på svenska och utländska varor är det redan i dagens läge mindre procentuella pålägg på svenska varor än på importvaror. Det är något som man ändå skall ta fasta på. Lika stora pålägg i kronor och ören är det kanske svårt att komma fram till, herr Carlstein, eftersom dyrare varor uppenbarligen drar högre försäljningskostnader i form av större räntor, lägre omsättningshastighet osv.

Herr talman! Man har, sade handelsministern, som lekman svårt att förstå att det behövs så här stora procentpålägg. Jag har ett exempel till som jag gärna vill redovisa. För inköp av råmaterial, kostnader för att sticka, färga, trycka, paketera, t.o.m. märka med minutförsäljningspris och leverera varan till kundens lager erhåller producenten för exempelvis ett par herrkalsonger av hygglig svensk kvalitet ca 10 kr. Detaljisten flyttar den varan från lagret till en försäljningsback, och där får kunden ta den för att gå till kassan och betala något mellan 26 och 28 kr. Även om man tar hänsyn till mervärdeskatten är det ett pålägg som ligger mellan 130 och 140 96. Detta tycker jag att man kan ta upp till granskning, och man bör säga ifrån att vi inte kan ha det så i fortsättningen. När det sedan gäller den importerade varan finns det konsulter som säger att det är möjligt att hitta ett bättre system. Man kan ha påslag i kronor och ören i stället för det procentuella påslag som nu tillämpas. Även om det sker en mixning så att man får ett något högre påslag på den importerade varan, missgynnas den svenska tillverkningen. Jag tycker att handelsministern skall ta itu med detta och försöka bidra till en förändring av förhållandena på detta område.

Herr talman! Det förefaller mig som om herr Carlstein tar något lätt på vad handeln egentligen sysslar med. Att det bara är fråga om att flytta grejor från en back till en annan, och sedan är handelns insats slut — det tror jag inte att t.ex. affärsanställda skulle tycka vara en riktig beskrivning. De är säkert medvetna om att distributionsledet faktiskt består av en hel del andra kostnader också. Sedan är det ju ändå konkurrens i denna bransch. Tror herr Carlstein att t.ex. KF är alldeles ointresserat av att genom sin verksamhet försöka hålla priserna nere på en nivå där man bara får täckning för sina kostnader plus vad som därutöver kan vara ett minimum av rimlighet? Jag tror faktiskt att KF är intresserat av det. I propositionen och i mitt svar har jag inte uttryckt mig så passivt som herr Carlstein vill göra gällande. Det fordras emellertid att man betraktar de här frågorna med en viss balans.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att detaljhandeln har kostnader, men jag tycker ändå att det är orimliga proportioner när man från råvaran fram till den paketerade varan med alla kostnader inkl. en, som i det fall jag anfört, hygglig vinst för tekoföretaget kommer fram till 10 kr. och varan sedan skall behöva kosta 28 kr. över disk. Vi kan väl ändå vara överens om att det är orimliga proportioner mellan vad tillverkningsledet har dragit i kostnad och vad det sedan kostar för konsumenten. Det är klart att handelsministern inte har intagit en passiv hållning i denna fråga, men jag tycker att man kunde ha rätt att räkna med konkretare åtgärder på detta område än uttalade förhoppningar om att branschen skall ta upp det här problemet. Jag tycker alltså att det hade funnits anledning att verkligen ta ett initiativ, så att man kommer i gång med en ordentlig kartläggning av prissättningsproblemen.
Herr talman! En ordentlig kartläggning har vi redan. Om det bara är det som herr Carlstein menar med initiativ, så är det redan avklarat. Det skulle vara bra — till ledning för tänkandet — om herr Carlstein ville något mer precisera vad han menar med aktivitet. Är det en reglering, så måste väl herr Carlstein ändå vara medveten om att enkelt är det inte att genomföra en sådan, med den typ av sortiment som finns. Dess utom blir en reglering som innebär lägre pålägg på de dyrare grejorna till klar nackdel för exempelvis låginkomsttagare som i genomsnitt köper de billiga sakerna — som herr Carlstein vill göra extra pålägg på.
Herr talman! Det finns icke ett ordentligt material i frågan om vilka olika metoder man skulle kunna tänka sig att använda för prissättningen. Konsultföretag, som har nära anknytning till Handelns Arbetsgivareorganisation, Grossistförbundet och Köpmannaförbundet, har sagt att man saknar material men att man skulle kunna ta fram ett sådant. Med det som underlag skulle man kunna få en diskussion i sak om möjligheterna att förändra prissättningssystemet. Dessa konsulter säger att man skulle kunna göra en inventering av problematiken. En sådan saknar vi för att kunna föra en ordentlig debatt.

Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag anser att bristen på konkurrens mellan isolermaterialföretagen påkallar någon åtgärd. Som bekant har vi en särskild lagstiftning för att förhindra skadlig verkan av konkurrensbegränsning inom näringslivet. Den myndighet som i första hand kan ingripa enligt den lagstiftningen är näringsfrihetsombudsmannen, NO. Vidare driver statens prisoch kartellnämnd, SPK, en aktiv övervakning av prisoch konkurrensförhållanden i olika branscher. Det är alltså dessa myndigheter som i första hand skall vidta de åtgärder som behövs när konkurrensförhållandena inte är tillfredsställande. Både NO och SPK har också tagit upp prisoch konkurrensförhållandena i fråga om isolermaterial till särskild granskning. Jag vill erinra om att en översyn av konkurrenslagstiftningen nu görs av konkurrensutredningen. Dessutom studerar byggkoncentrationsutredningen speciellt byggnadsmaterialindustrin från bl.a. konkurrenssynpunkt. Förslag från dessa utredningar väntas under detta år. I en nyligen framlagd proposition har regeringen föreslagit olika åtgärder i syfte att förbättra energihushållningen i byggnader. Som en följd härav kommer sannolikt efterfrågan på bl.a. isolermaterial att öka kraftigt. För att undvika risken för knapphetsprisstegringar är det av avgörande betydelse att det finns tillräcklig produktionskapacitet på det här området. Med hänsyn till den starka koncentration som råder på isolermaterialmarknaden och den väntade expansionen är det angeläget att NO och SPK även fortsättningsvis uppmärksamt följer utvecklingen och tar initiativ till lämpliga åtgärder.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret. I och med att kraven på isolering av hus ökat har mineralullsindustrin fått en alltmer central ställning. Förra året utfärdade planverket nya normer för byggnadsisolering, och nu har regeringen framlagt en proposition i samma riktning. Kraven på isolering har naturligtvis stor effekt på förbrukningen av mineralull. Planverkets normer plus propositionen innebär vid i övrigt oförändrad konstruktion av ett hus en ökning av mineralullsåtgången med uppåt 40 96. Totalt står mineralullen för ungefär 60 96 av isolermaterialförsäljningen. Därför är det, precis som handelsministern säger, av central betydelse för möjligheterna att till rimliga priser genomföra den isolering som en energisparkampanj syftar till att det finns en fungerande konkurrens inom mineralullsindustrin. Redan år 1970 konstaterade prisoch kartellnämnden att det inom mineralullsindustrin rådde duopolistiska säljförhållanden och dominans av storföretag inom tillverkningsindustrin. I en alldeles ny undersökning av SPK visas att förhållandena ingalunda förbättrats under 1970-talets första hälft. De två svenska tillverkarna, Rockwool AB och Gullfiber AB, dominerar helt marknaden. De båda företagens försäljningsinriktning skiljer sig dessutom något åt så att konkurrensen i praktiken ytterligare minskar. Företagen tillämpar enhetliga prissystem, listpriserna är identiska för likvärdiga produkter, prisändringar görs samtidigt och med samma storlek, rabattsystemet är likadant utformat i de två företagen, osv. Inom branschen råder just vad vi menar med ett monopolistiskt förhållande — det finns alltså ingen konkurrens. Priserna på mineralull har också ökat mycket kraftigt under 1970-talet, med 60 KH ungefär — monopolsituationer har ju sällan en prispressande effekt. Nu säger handelsministern i sitt svar: ”Med hänsyn till den starka koncentration som råder på isolermaterialmarknaden och den väntade expansionen är det angeläget att NO och SPK även fortsättningsvis uppmärksamt följer utvecklingen och tar initiativ.” Jag uppfattar det så att han delar min uppfattning att konkurrensförhållandena på detta område är otillfredsställande. Jag uppfattar också hans uttalande som en uppmaning till NO att verkligen ta upp dessa problem till granskning. Men nu är det ju så att SPK redan för sex år sedan konstaterade att det rådde ett nära nog monopolistiskt läge på området och att detta sedan har kunnat fortsätta genom åren trots att branschen har fått allt större vikt och betydelse. Därför undrar jag om inte handelsministern instämmer i att det som har hänt inom mineralullsindustrin motiverar att vi får en mera skärpt konkurrenslagstiftning i Sverige.

Herr talman! Vad beträffar den avslutande fråga som herr Wästberg i Stockholm ställde framgår det ju alldeles klart av mitt svar att förhållandena inom denna bransch och på andra håll inom svenskt näringsliv motiverar att man noga studerar hur konkurrenslagstiftningen bör vara i ett samhälle där vi även om det i de flesta branscher råder en intensiv konkurrens genom import dock har ett antal branscher där det inte är på det viset. När det gäller konkurrensförhållandena i mineralullsbranschen kan man kanske dock, för att även här få balans i bedömningen, konstatera att priserna är ganska rimliga i Sverige. Vi har faktiskt lägre priser på mineralull än flertalet andra länder. Näringsfrihetsombudsmannen har i ett sammanhang påpekat att den omständigheten att branschen är starkt koncentrerad inte behöver tolkas så, att konkurrensen inte fungerar. Detta innebär fortfarande inte att jag är ointresserad av att verkligen följa förhållandena i branschen, utan det betyder att man, när man betraktar läget, dock skall försöka urskilja verkligheten. Här är det också fråga om en väldigt invecklad balansgång, herr Wästberg. Om man skulle ingripa med hårdhänta metoder, t.ex. prisövervakning, får man rimligen tänka sig att inget av de här två företagen, varav det ena f.ö. är statligt, kommer att finna det särskilt lockande att satsa de nya resurser som ändå fordras för att bygga ut kapaciteten på mineralullssidan. Var hamnar vi då? Jo, i ett läge där vi kanske regleringsvägen kan hålla priserna nere men där vi inte har någon mineralull att sätta upp i väggarna när vi vill isolera — om vi inte skall sätta i gång en omfattande import av sådana varor. Priserna har under senare år stigit en hel del, men de olika företagen kan också peka på att deras kostnader har stigit ganska kraftigt.
Herr talman! Det här är ett typiskt område där man i flera länder har besvär med brist på konkurrens. Det är svårt att till rimliga priser importera mineralull, och därför har man i många länder alltför starkt stigande priser och en nästan monopolistisk situation. Alla i Sverige är ju inte så lyckliga att de bor i Värmland eller på andra ställen där de kan åka över gränsen och köpa den billigare norska mineralullen; i Norge har man nämligen lyckats göra den billigare. Jag vill inte i första hand ha en hårdare priskontroll på det här området —- jag tror att priskontroll bara i undantagsfall är effektiv — utan vad det handlar om är att få ökad konkurrens. Det är gott och väl att handelsministern vill noga studera förhållandena. Jag menar att de är ett exempel bland andra på behovet av skärpta konkurrenslagar, att den lagstiftning vi har i dag inte räcker för att hindra en fortskridande mo « nopolisering inom en del branscher i näringslivet.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har — mot bakgrund av en nyligen inträffad olyckshändelse med dödlig utgång — frågat socialministern om det är i överensstämmelse med gällande lag och övriga bestämmelser att livsfarliga maskinvalsar ligger öppna, att nödstopp är placerade utom räckhåll, att arbetare tjänstgör ensamma vid dylika maskiner samt att nämnda förhållanden icke påtalats av yrkesinspektörerna. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. I såväl arbetarskyddslagen som arbetarskyddskungörelsen finns allmänna regler som syftar till att förhindra olycksfall vid maskiner. I arbetarskyddsstyrelsens maskinanvisningar finns närmare bestämmelser. Dessa innebär bl.a. att farliga delar av en maskin skall vara inkapslade eller på annat sätt försedda med betryggande skyddsanordningar. Nödstopp skall finnas inom räckhåll från maskinskötarens arbetsplats. Ansvaret för att arbetsmiljön är säker ligger på arbetsgivaren, som alltså har att se till att alla skyddsåtgärder som behövs vidtas. Jag vill tillägga att ett besök av yrkesinspektionen i och för sig inte innebär att alla risker i arbetet är upptäckta eller undanröjda. Det är oerhört viktigt att den lokala skyddsorganisationen — i första hand skyddsingenjör och skyddsombud — och de anställda själva är vaksamma och om det behövs tar initiativ för att undanröja risker. Reglerna i arbetarskyddslagen om den lokala skyddsorganisationen syftar också härtill. Jag har med detta — utan att gå in på omständigheterna kring den tragiska olyckan — velat redogöra för de regler som gäller. Olycksfallet utreds av polisen tillsammans med yrkesinspektionen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Dödsfallet vid gummifabriken i Helsingborg nyligen har principiell betydelse, därför att det illustrerar ett allt farligare problem — nämligen hur i praktiken arbetarskyddet till stor del kommit att urholkas ute på fältet. I fall efter fall kan man konstatera hur bestämmelserna inte tilllämpas på det sätt som lagstiftarna uppenbarligen avsett. Om t.ex. en roterande maskinvals ligger helt öppen och är i stånd att döda en människa, då gäller uppenbarligen arbetarskyddslagens 2 kap. 7§ om att man skall förebygga olyckor som på grund av arbetets natur riskerar att inträffa. Lika uppenbart gäller 2 kap. 11 §, att maskin skall erbjuda betryggande säkerhet. Särskilt relevant är paragrafens andra stycke, som föreskriver åtgärder för att i möjligaste mån undvika t.ex. klämning. ” I arbetarskyddskungörelsens 3§ stadgas att föreskrifter skall finnas synligt uppsatta på ställen där synnerlig fara råder. Enligt all logik är naturligtvis anordningar som kan medföra att en människa bokstavligt Nr 85 talat mals till döds att räkna som ställen med synnerlig fara. I kungörelsens 4 § föreskrivs särskild hänsyn vid ensamarbete. Det gällde för Helsingborgsfallet. I samma paragraf föreskrivs att särskild upp Ls märksamhet skall ägnas möjligheten att vid olycksfall erhålla hjälp. I — Om innebörden av 32d § föreskrivs att maskin vid olycksfall skall kunna hastigt stannas = arbetarskyddsbemed — som det heter i texten — lätt tillgänglig anordning. I alla dessa — stämmelserna i delar var föreskrifterna i Helsingborgsfallet grovt försummade. vissa fall Allt detta illustrerar på ett principiellt plan hur långt från lagstiftarens värld verkligheten kommit att utvecklas — och detta till priset av arbetarnas liv och hälsa. Jag menar att det är dags för de politiskt ansvariga att granska hur det faktiskt ser ut ute på fältet och inte bara överlämna det till de ämbetsverk som har det praktiska ansvaret. En sådan granskning borde kanske ha gjorts för länge sedan. Jag vill fråga: Är arbetsmarknadsministern beredd att göra en sådan översyn av arbetarskyddets sätt att fungera praktiskt, att säkerheten förs upp på en allmänt högre nivå och att skyddslagstiftningens anda och innehåll verkligen följs?

Herr talman! Det är alldeles klart att vi kommer att steg för steg skärpa kraven på en arbetsmiljö som skyddar de arbetandes liv och hälsa. Vi jobbar just nu med lagrådsremissen för en ny arbetsmiljölag som blir klar inom kort och som skall läggas fram som proposition i år. Därför är svaret på frågan till mig: Ja, vi skall skärpa de regler som gäller. Antalet skriftliga inspektionsmeddelanden där brister i arbetsmiljön påtalas från yrkesinspektionen har t.ex. ökat från litet över 10000 år 1974 till närmare 15 000 år 1976. När det gäller antalet förelägganden och förbud var siffran 86 år 1974, och jag tror att den var 379 år 1976. Det är klart att yrkesinspektionen har ett ansvar för tillsynen i fråga om efterlevnaden av regler i arbetarskyddslagstiftningen. För att man skall kunna förbättra tillsynen och ge mer stöd åt den lokala skyddsorganisationen har yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen byggts ut mycket kraftigt på senare år. Med de förstärkningar som regeringen har föreslagit för nästa budgetår har personalen mer än fördubblats sedan 1976. Yrkesinspektionen upptäcker och påtalar varje år, som jag visade, en stor mängd brister när det gäller förebyggande åtgärder. Därför tror jag att vi är på gång med ett arbete som längre fram kommer att ge betydande resultat. Däremot kan jag naturligtvis inte gå in mer på det enskilda fallet, eftersom det utreds av polisen i samverkan med yrkesinspektionen.
Herr talman! Vad arbetsmarknadsministern säger låter ju gott och väl, men han missar kanske det som var poängen med min senaste fråga. 129 Det gäller inte i första hand skärpta lagregler, förelägganden och sådana mer formella ting, utan det gäller att tillse att i praktiken verkligen lagstiftarnas avsikt och lagstiftningens anda upprätthålls. Det är där som det brister. Den svenska arbetarskyddslagstiftningen är ju en relativt snygg lagstiftning, om den verkligen tillämpas som den skall. Men det är med arbetarskyddslagstiftningen som med många andra lagar i vårt land som ser snygga och behagliga ut, att ute på fältet brister det betänkligt i uppmärksamhet och tillämpning. Man kan, vilket förvånar en för saken intresserad lekman, komma till arbetsplatser där man som ren lekman kan se att t.ex. en maskin är uppenbart otillräckligt skyddad med hänsyn till hur den fungerar, och där arbetet ändå fått fortgå och maskinen fått stå på samma sätt år efter år trots årliga inspektioner från yrkesinspektionen. Vi skall kanske inte heller bara göra det hela till en fråga om yrkesinspektörernas ansvar. Det låter bra som herr Ahlmark säger, att yrkesinspektionen har fått vidgade resurser sett över en längre period, men det är obestridligt så att anslaget till yrkesinspektionen i årets budget blivit ordentligt nedprutat i förhållande till äskandena. Vore det inte ett sätt för herr Ahlmark att vinna bättre uppskattning ute på arbetsplatserna att tvinga herr Mundebo till reträtt på den punkten nästa gång?
Herr tälman! I själva verket är det en kraftig utvidgning av yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen som gjorts genom årets budget. Jag vill heller inte kalla den kommande arbetsmiljölagen för ”formella ting”. Jag tror att det är oerhört viktigt att ha den grunden att stå på. Däremot är det klart att bevakningen av säkerheten i arbetslivet i första hand måste ske inne i företagen. Arbetsgivarna har självfallet ansvaret för att erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Sedan är det de anställda själva och skyddsombuden med sina kunskaper om problemen på den egna arbetsplatsen som har att kräva de åtgärder som behövs. Den stärkta ställningen för den lokala skyddsorganisationen ute i företagen syftar ju i den riktningen. Arbetsmiljölagen, yrkesinspektionen, arbetsgivarnas huvudansvar och den lokala skyddsorganisationen arbetar i samma riktning: att skapa miljöer som skyddar de arbetandes liv och hälsa.
Herr talman! Herr Ahlmark är ju ny i ämbetet och kan naturligtvis inte som ny minister lastas för alla de brister som finns på det här området. Men jag tycker att han borde ha börjat med en mindre idealistisk syn. Man lägger ofta märke till att politiker och regeringsmedlemmar hänvisar till en kanske i och för sig bra lagstiftning och så att säga nöjer sig med det, men att det sedan är ett långt steg ner till fältet och till hur denna lagstiftning tillämpas.

Herr talman! Vad förslaget till den nya arbetsmiljölagen kommer att innehålla kan jag inte gå in på i dag, eftersom det skall remitteras till lagrådet. Det får vi återkomma till. Men talet om att vi skulle leva i en idyllvärld är icke riktigt. Vi jobbar med lagen, som är grundvalen för arbetet. Vi arbetar med yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen, som gör utomordentligt viktiga insatser. Jag har visat hur många konkreta fall på enskilda arbetsplatser som de har tagit upp. Vi vidgar den lokala skyddsombudsorganisationen just därför att vi vet att det finns så mycken kunskap ute på arbetsplatserna. Det är klart att när man jobbar på alla dessa nivåer har man samma mål, nämligen att förbättra arbetsmiljön i vårt land.
Herr talman! Jag skall inte driva debatten längre, men låt mig lägga arbetsmarknadsministern en sak allvarligt på hjärtat: att han inte skall ta så illa vid sig av att jag menar att han i viss mån rör sig i en idealiserad värld, därför att det gör vi alla som lagstiftare. Med den kolossala flora av lagar och problem som finns ute i samhället blir det så för alla yrkesverksamma politiker, kanske speciellt för statsråd i toppen av en stor departementsorganisation som under sig har en mängd ämbetsverk osv., vilka ligger ganska långt från fältet. Då blir det gärna så att vi tenderar att leva i en skenvärld, att vi tror att därför att vi expedierar en hygglig lagstiftning ifrån det här huset så följs den lagstiftningen också. Så är det icke, och det är det stora problemet, ett problem för demokratin och för det praktiska fullföljandet av lagstiftningen över huvud. Och det har särskilt ödesdigra följder när det gäller sådana områden som berör människors liv och hälsa i arbetslivet.

Herr talman! Jag har fått fem frågor om arbetsmarknadsutbildningen, som jag nu tänker svara på i ett sammanhang. Herr Lövenborg har frågat mig om jag tänker föreslå nya riktlinjer som innebär vidgade kriterier för rätten till arbetsmarknadsutbildning. Herr Svensson i Malmö har frågat om jag anser att näringsliv och stat ger AMU-eleverna de möjligheter till arbete de rimligen bör ha. Herr Eriksson i Stockholm har frågat vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att bidragen vid arbetsmarknadsutbildning skall bli enhetliga och för att inte stora grupper skall missgynnas vid längre sjukdom. Fru Backberger har frågat om jag kommer att ta initiativ för att undanröja den diskriminering som kvinnor med små barn utsätts för i utbildningshänseende på grund av bristen på barnstugeplatser. Slutligen har herr Måbrink frågat om det är riktigt att uppgifter om elevernas personliga uppträdande och förhållanden skall kunna lämnas ut till det företag där vederbörande söker arbete. Riktlinjerna för tillträde till arbetsmarknadsutbildningen lades fast år 1975 under stor enighet i riksdagen. Den är främst avsedd för de människor som inte har tryggad sysselsättning. Arbetsmarknadsutbildningen skall vara så inriktad att de får chansen till ett stadigvarande arbete som annars inte kan få det. Den huvudinriktningen följer av verksamhetens grundläggande mål och bör därför inte ändras. För dem som har stadigvarande arbete och vill förbättra sin ställning på arbetsmarknaden står bristyrkesutbildningen öppen. Nyligen gjorda sammanställningar visar att mer än 80 96 av dem som går igenom arbetsmarknadsutbildning får arbete inom tre månader. Detta anser jag vara ett bra resultat. Herr Svensson tar också upp den rapport om arbetsmarknadsutbildningen som har utarbetats på uppdrag av riksdagsrevisorerna. Den rapporten har varit föremål för remissbehandling, och riksdagsrevisorerna kommer inom kort att behandla frågan. Innan så skett är jag inte beredd diskutera de slutsatser som har dragits av utredarna. Till herr Eriksson kan jag bara säga att jag inte vill föregripa riksdagens behandling av vänsterpartiet kommunisternas motion nr 1281 som gäller i huvudsak samma problem som han tar upp. Frågan om AMU-elevernas ersättning under sjukdom utreds av riksförsäkringsverket. Beträffande frågan om barnomsorgen så står målet om 100 000 ytterligare barnstugeplatser till år 1980 fast. Det innebär att allt fler små barnsföräldrar kan förvärvsarbeta. Det är kommunerna som skall ordna barnomsorgen för både förvärvsarbetande och studerande föräldrar. För AMU-elever kan AMS ordna barnstugeplatser i de fall då utbildningen sker på annan ort än i hemkommunen. Däremot ordnar inte AMS några daghemsplatser till dem som utbildas i hemkommunen. Man vinner inget med att splittra ansvaret för barnomsorgen på flera huvudmän. Till herr Måbrink vill jag säga att jag anser det klart olämpligt att lämna ut uppgifter om AMU-elevernas personliga uppträdande och liknande förhållanden. Skolöverstyrelsen har under år 1976 förbjudit lärarna att ta med sådana uppgifter i något slags betyg eller intyg. Självfallet bör de då inte heller lämnas ut muntligen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag kan förstå om i nuvarande läge arbetsmarknadsministern inte vill kommentera riksrevisionsverkets rapport, men jag är ju som enskild riksdagsman fri att i någon mån göra det i min replik. AMU-utbildningens effekter har livligt diskuterats: om utbildningen är rätt upplagd, om den ger AMU-eleverna vad de har rätt att kräva, eller om den är för ensidigt företagsanpassad, om den är för snäv och ett resultat av en alltför trång syn på yrkesutbildning, om den ger breddade möjligheter för eleverna i arbetslivet eller om den låser dem alltför mycket i traditionella fack, om den ger möjlighet till en bestående förankring på arbetsmarknaden — eller om den alltför mycket bara är ett sätt att skyla en del av arbetslösheten. Detta är de kontroversiella frågor som har aktualiserats av diskussionen. Granskningen från riksrevisionsverket har satt viktiga sidor av AMU verksamheten i ett kritiskt ljus. Skolöverstyrelsen, som tydligen velat skydda sin prestige, har kraftigt bestritt undersökningsresultaten. Ändå måste man såvitt jag kan förstå komma till slutsatsen att riksrevisionsverkets synpunkter i långa stycken är korrekta. Kritiken gäller två saker — dels AMU-elevernas allmänna möjligheter att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden, dels hur och i vilka former de kommer in. Av de undersökta AMU-studerandena har bara 45 96 haft arbete hela tiden under två och ett halvt å tre år efter utbildningen. Drygt 15 96 har haft arbete mindre än halva tiden eller var arbetslösa tre år efter AMU. 22 96 har haft arbete mer än halva tiden men ändå, trots utbildningen, fått uppleva perioder av arbetslöshet. Detta är en oroande och betänklig bild, som skolöverstyrelsen knappast kan bestrida. Dess argument är ju att 80 96 har fått arbete tre månader efter utbildningen, men det säger mycket litet om hur det har gått sedan. Det är först när man får ett visst tidsperspektiv på det hela som man kan se den verkliga effekten av hela denna del av utbildningssystemet. Ännu mer oroande är bilden av vilket arbete AMU-eleverna fått. Av dem som fått arbete har bara en femtedel efter två och ett halvt å tre år arbetat i sitt utbildningsyrke. Nära 60 96 fanns i ett annat yrke. 12 96 var kvar i sitt gamla yrke, trots att de i AMU fått utbildning för ett annat. Det går svårligen att vifta bort dessa resultat. Uppföljningen gjordes nämligen 1974, när konjunkturläget genomgick en viss förbättring som snarast bör ha inverkat gynnsamt på siffrorna. Riksrevisionsverket har också såvitt jag kan bedöma använt yrkesklassificeringar som är mer vidsträckta än dem man får fram om man följer uppdelningen av kurserna. Det kan således inte i någon högre grad vara så, att AMU-elever med viss utbildning fått nytta av denna i ett nära anslutande yrke och att detta skulle ha dolts i siffrorna. Jag frågar: Vad drar arbetsmarknadsministern för slutsatser av detta? Jag vill också fråga: Finns det några andra observationer som går i en annan riktning? Arbetsmarknadsministern behöver ju inte värdera de olika undersökningarna — det begär jag inte; det har han undanbett sig. Men jag vill gärna ha en upplysning om det finns någon annan undersökning som talar mot de här resultaten.